Herr talman! Regeringens proposition 1983/84:135 har den imponerande titeln Industriell tillväxt och förnyelse. Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att jag blev förvånad vid genomläsningen av den proposition som näringslivet ställt vissa förväntningar på. Vi har ju lärt oss — av gjorda erfarenheter — att vad som från socialdemokraternas sida sägs om företagandet nästan aldrig följs upp i handling. Förväntningarna var givetvis grundade på de positiva uttalanden som i synnerhet industriministern gjort om näringslivet och näringslivets helt avgörande betydelse för Sveriges välstånd och framtid. Vad hjälper det att industriministern på s. 44 i propositionen säger: ”När nya lagar och samhällsåtgärder i övrigt utformas, bör särskilt beaktas effekterna för småföretagen, så att de inte utsätts för onödiga och oavsedda påfrestningar”? Det är ju ord — ord som uppenbarligen endast är till för att söka dölja de negativa effekter som ökade regleringar och höjda skatter har för företagen. Hur kan man tala om förnyelse när man fortsätter den selektiva industripolitiken, en politik som dessutom alltjämt beledsagas av fortsatta avgiftsoch skattehöjningar? Det är faktiskt inte fler och större bidrag eller lån från diverse olika statliga myndigheter som behövs i dagens Sverige. Det råder inte brist på investeringskapital — det är brist på lönsamhet. Jag tror inte det finns något exempel på projekt som inte kunnat genomföras av brist på investeringskapital. Det ter sig ganska patetiskt när en småföretagsfond på 100 milj.kr. skapas, ty den är ju uppbyggd av avgifterna till löntagarfonderna. Det är obegripligt varför småföretagen först skall betala in medel till en fond för att — kanske — därefter beviljas lån. Det är angeläget att påpeka att för att få låna ur denna 100-miljoners-fond betalar småföretagen in ca 1 miljard per år. Jag kan svårligen inse att detta har något som helst med industriell förnyelse att göra. En god småföretagaranda garanterar att Sverige kan hävda sig som industrination. Vi behöver ett ökat nyföretagande, men ständigt nya lagar skapar ökad byråkrati och ökat krångel. Detta i kombination med växande skatteproblem har minskat kreativa människors vilja till nyföretagande. Det är betecknande för den socialdemokratiska inställningen till näringslivet att marknadens styrkraft och lönsamhetens stimulanskraft nästan inte alls berörs i propositionen. Däremot dokumenteras med eftertryck tron på statliga organ med politiker och byråkrater som beslutsfattare. Ett gott företagsklimat är A och O för en positiv och för oss alla gynnsam utveckling av svenskt näringsliv. Moderat näringspolitik betyder ett svenskt näringsliv grundat på fri marknadshushållning, en näringspolitik som förs med generella medel. Målet är lönsamhet, vitalitet och omställningsförmåga. Staten har till uppgift att fastställa regler som företag skall följa. Staten har ansvaret för att näringslivet ges goda och rättvisa förutsättningar för sin verksamhet. Det är mot bakgrund av det här anförda som jag nu kort skall kommentera följande reservationer. Reservation 9. Ett flertal regionala utvecklingsoch investmentbolag tillkom under 1970-talet på statliga och kommunala initiativ. Under senare år har nya riskkapitalföretag av olika konstruktioner tillkommit. En undersökning som gjorts av statens industriverk visar att resultaten inte motsvarar förväntningarna på de regionala bolagen. Mot bakgrund härav anser vi moderater det angeläget att frågan om fortsatt statligt engagemang prövas. Reservation 13. Förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i mindre och medelstora företag utgör en allvarlig belastning för företagen. En betydande del av företagens resurser måste i många fall tas i anspråk för att betala ägarens förmögenhetsskatt. En kapitalbeskattning som allvarligt försvårar för företag att utvecklas och överleva går helt stick i stäv mot de, som man tycker, självklara strävandena att skapa anställningstrygghet och bereda möjlighet till ökad sysselsättning. Därför bör beskattningen av arbetande kapital i små och medelstora företag på sikt avvecklas. Reservation 17. Den svenska tekniska kunkskapsnivån inom mikroelektroniken kan höjas genom teknikupphandling i samarbete producenterbeställare. Återinförandet av forskningsavdraget och en ökning av anslagen till forskning kring halvledartekniken på högskolorna minskar behovet av särskilda medel. Reservation 18. När det gäller teknikupphandling föreligger det inga speciella skäl för staten att engagera sig. Däremot bör STU inom sina anslagsramar svara för viss information och kontaktförmedlande verksamhet. Reservation 29. I konsekvens med vår syn på industripolitiken — att det är med generella åtgärder man på sikt bäst gagnar svenskt näringsliv — anser vi att de återstående branschprogrammen successivt bör avvecklas. Reservation 31. Härav följer också att vi i den moderata kommittémotionen 2644 föreslår en minskning av anslaget till branschfrämjande åtgärder till 10 miljoner. Reservation 34. Förslaget om flexibla tillverkningssystem är den typ av selektivt stöd vi principiellt tar avstånd från. Vi utgår faktiskt ifrån att svensk verkstadsindustri även utan stöd till en del företag skall följa med i teknikutvecklingen. Reservation 36. Vi yrkar avslag på regeringens förslag vad avser finansiellt stöd till företag. Reservation 39. En viss personlig borgen från egenföretagare kan vara nödvändig för att understryka hans tro på företaget och dess utveckling. I den mån personlig borgen krävs bör den dock endast avse företagaren och ej hans anhöriga. Reservation 40. De regionala utvecklingsfondernas målgrupp har på senare år kommit att omfatta inte blott de tillverkande företagen utan även tjänsteproducerande företag som dessa anlitar. Serviceföretagens antal växer, deras betydelse likaså, och de omfattas, anser vi, naturligt av den verksamhet som i dag bedrivs av utvecklingsfonderna. En utvidgning av målgruppen får emellertid inte leda till ökade anspråk på statliga medel. Reservation 47. De regionala utvecklingsfondernas styrelser har tyvärr i dag inte överallt den företagsekonomiska kompetens som vore önskvärt. Vi understryker ännu en gång vikten av att huvudmännen verkligen vinnlägger sig om att välja ledamöter med kunskap om och erfarenhet från arbete i företag. Det är angeläget att representanter för arbetstagare och småföretagare ingår i styrelserna. Reservation 51. I den moderata motionen 2644 föreslår vi en ändrad inriktning av SIND:s verksamhet. Som en följd härav förordar vi till småföretagsutveckling för nästa budgetår ett i förhållande till regeringens förslag med 43 miljoner minskat anslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer där moderata samlingspartiets representanter förekommer.

Herr talman! Hur mångordigt och vältalande socialdemokraterna än försöker försvara sina ställningstaganden och förslag då det gäller förnyelse av näringslivet, kvarstår helhetsintrycket. Såväl propositionen som utskottsbetänkandet andas ett stort mått av centralism och tilltro till centrala organ, exempelvis SIND. Som det har sagts tidigare, stämmer propositionen mycket dåligt överens med förhandsreklamen. Förnyelsen — som det från socialdemokratiskt håll talats så mycket om — gör halt vid socialdemokratiska omvändelser. Tage Sundkvist berörde också detta i sitt inledande anförande i dag. Industriministern har nu dess värre lämnat kammaren, men den debatt som han tidigare deltog i visade tyvärr att han gav sig själv enormt mycket beröm. Detta självberöm går igen från den regionalpolitiska debatten förra veckan. Jag skall här ta upp några av de reservationer som centern ansett sig ha anledning att foga till utskottsbetänkandet. Först gäller det resurserna till STU och industrifonden. Avvägningen mellan dessa organ har gjorts på ett sådant sätt att storföretagen får ökade möjligheter till stöd, medan STU får ett realt minskat stöd med ca 25 26. Detta kan vi för centerns del inte acceptera. Enligt vår uppfattning bör i stället ytterligare 5 milj.kr. årligen tillföras STU. Den resursökningen till STU klaras genom motsvarande minskat stöd till industrifonden. När Thage Peterson höll sitt anförande noterade jag att han själv inte var säker på att småföretagen skulle gynnas av hans politik, men han ställde ut en förhoppning. Nu räcker det inte bara med en förhoppning — lägger man fram förslag måste man också se till att man lever upp till dem. I två motioner har centern tagit upp stödet till den manuella glasindustrin. I första hand gäller det stödet till de mindre företagen, de företag som har begränsade möjligheter att med egna resurser satsa på exportmarknaderna. De glasbruk som finns kvar utgör en viktig livsnerv för en rad mindre orter i Kalmar och Kronobergs län. Det finns därför starka regionalpolitiska skäl till fortsatt stöd åt en bransch där framför allt de mindre bruken annars kommer att drabbas hårt. Vi vet också att om de små bruken drabbas, skulle det komma att medföra ett hot mot sysselsättningen i dessa bygder och företag. Vårt krav på ökat stöd till den manuella glasindustrin — som sammanfaller med industriverkets förslag — är i det stora hela ändå blygsamt. I belysningen av de miljardbelopp som under årens lopp satsats på exempelvis varvsindustrin och varvsorterna, ter sig ett ökat anslag på 5 milj.kr. som ett rimligt åtagande för ett bibehållande och en utveckling av en bransch med världsrykte och med mångåriga traditioner och hantverkskunnande. Herr talman! Trots vad Wivi-Anne Radesjö sade tidigare påstår jag att centerns förslag om 4 milj.kr. till huvudsakligen exportsatsningar och 1 miljon till lån för investeringar i den yttre miljön är befogat — även om det skulle återstå någon enstaka krona på tidigare anslag. Den manuella glasindustrin är ju en viktig del av hantverksnäringarna, och vi behöver hantverksnäringarna som en viktig del av svensk industri. Men vi behöver också ett organ som tar till vara hantverksnäringarnas intressen. Vi kan konstatera att utvecklingsfonderna regionalt har vuxit in i uppgiften att ta till vara hantverksnäringens och de små industriernas intressen, men det finns också ett behov av ett centralt organ. Det behöver finnas en central instans med uppgift att utveckla hantverksnäringens intressen. Johan A. Olsson, tidigare ledamot av denna kammare, har framlagt förslag om inrättande av en särskild hantverksnämnd. Det förslaget har fått mycket stort stöd av de flesta instanser, dock med undantag för regeringen och riksdagsmajoriteten. Jag beklagar att socialdemokraterna inte erkänner värdet av en sådan central instans för hantverksnäringen. Hantverksnäringen spelar långt större roll än vad många tycks inse. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att inför nästa budgetproposition framlägga förslag i frågan. Sedan vill jag säga några ord om utvecklingsfonderna, som på regional nivå har blivit det främsta organet för företagsamheten. Betydelsen av råd, information och service till företag utanför nuvarande målgrupper har också ökat. I dag föreligger svårigheter att dra gränser mellan olika typer av företag. Att utvecklingsfonderna i första hand skall vända sig till tillverkningsföretagen är bekant, och dessa är också deras huvudsakliga målgrupp. Men jag tycker man kan påstå att serviceföretagen i allt större utsträckning har kommit att behöva utvecklingsfondernas service och tjänster. Mot den bakgrunden finns det anledning att inför det kommande avtalet, som skall slutas mellan huvudmännen för utvecklingsfonderna, pröva möjligheterna att låta serviceföretagen bli ny målgrupp. När det sedan gäller utvecklingsfondernas styrelse och organisation börjar orosmolnen torna upp sig. Signalerna om att man skall se över utvecklingsfondernas organisation och därmed styrelserna med anledning av att avtalet mellan huvudmännen löper ut nästa år inger farhågor. Utvecklingsfonderna har nu börjat finna sin form, efter att ha varit i funktion sedan 1978. Det finns all anledning att säga att utvecklingsfonderna nu behöver arbetsro och inte skall utsättas för olika organisationsförändringar. Det gäller t.ex. styrelsens sammansättning. Vi kan från centerns sida aldrig acceptera att man gör sådana förändringar av styrelsens sammansättning att nuvarande principer för valet av styrelser förändras. Bakom den uppfattningen står inte enbart centerpartiet och reservanterna i reservation 47, utan samtliga landsting och Landstingsförbundet delar denna uppfattning. Detta har också Landstingsförbundet i kontakter med industriministern klart och tydligt gett till känna. Jag beklagar att man från socialdemokraternas sida nu tycks vara beredd att ifrågasätta organisationen för utvecklingsfonderna. När det gäller den kompetens som behöver finnas i fondernas styrelser kan landstingen och ytterst de politiska partierna tillse att den finns hos dem som blir valda till fonderna. Vi avvisar också de korporativistiska tankegångar som av och till kommer fram hos socialdemokraterna. När det sedan gäller anslaget till industridesign är det ett av många anslag som visar regeringens intresse för centrala och selektiva stöd samt för en centralisering till och tilltro till industriverket. Vi ställer inte upp på detta synsätt. Låt i stället utvecklingsfonderna handha stödet till industridesign i enskilda företag. Medlen för detta skulle kunna anvisas över anslaget till småföretagsutveckling och inte som ett särskilt anslag till industriverket. De regionala insatserna och organen binds på det sätt som regeringen har föreslagit upp och detaljstyrs av industriverket om det får hand om anslagen. Byråkrati och omvägar främjas i stället för snabba och nära kontakter mellan fonderna och företagen. Till sist, herr talman, vill jag beröra Investeringsbanken och den förändrade roll som banken skall få. Utan tvivel har Investeringsbanken — sedan den bildades 1967 — haft en viktig roll att spela när det gällt att dels medverka till nödvändiga omstruktureringar av näringslivet, dels vara en viktig samverkanspart för utvecklingsfonderna. Nu har vi gått in i en ny fas. De senaste åren har utbudet av olika andra finansieringstjänster blivit stort, och Investeringsbankens roll har därvid kommit i skymundan, med viss rätt. Den nya kostym som regeringen nu vill sätta på Investeringsbanken stämmer dåligt överens med ursprungstanken bakom banken, och den förändrar helt bankens roll och arbetsuppgifter. Vi ställer från reservanternas sida inte upp på denna förändring. I stället bör Investeringsbankens verksamhet i sin helhet tas upp till en ingående prövning. I avvaktan på en sådan prövning bör bankens karaktär inte ändras. Vi tar också, herr talman, avstånd från förslaget om en central småföretagsfond, som en del av löntagarfondssystemet. Detta vill jag beteckna som politisk kosmetika, i avsikt att framställa löntagarfonderna i en bättre dager. Vi har sagt nej till löntagarfonderna — vi säger nej även till småföretagsfonden. I avvaktan på en avveckling av löntagarfonderna bör de medel som är avsedda för småföretagsfonden förvaltas inom allmänna pensionsfondens ram. Därför yrkar jag bifall till vår reservation på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar också bifall till alla de reservationer som centern har undertecknat och fogat till detta betänkande.

Herr talman! Jag har i motion 2478 föreslagit att regering och riksdag skall ta initiativ till att förlägga ett träkemiskt centrum till Söderhamns kommun.

Förra veckan behandlades två andra yrkanden i samma motion — att man skulle flytta upp samtliga länets kommuner i en högre stödområdesklass, samt att Sandviken, Hofors och Söderhamn i första hand skulle komma i fråga vid utlokalisering av statlig verksamhet. Situationen på arbetsmarknaden i Gävleborgs län är alltså mycket dålig, och arbetslösheten är bland de största i landet. Jag behöver inte redovisa siffror — dessa känner både riksdag och regering till. Men det görs inte mycket åt situationen från regeringens sida. Den statliga verksamhet som finns i länet håller man på att banta ner. Detta gäller inte minst Kockums Industri i Söderhamn. Ministern för statsföretagen talar hela tiden om lönsamhet. Men han glömmer tydligen bort att staten får betala kostnaden för dem som placeras i Söderhamns redan långa arbetslöshetskö. Några siffror när det gäller Kockums Industri i Söderhamn: Åren 1975-1983 minskade man antalet anställda med 225 personer. Nu ligger ytterligare ett varsel som gäller 85 personer. Detta är ingen bra utveckling när det gäller de statliga företagen. Det finns som sagt också siffror i riksdagens protokoll över hur hårt Söderhamns kommun drabbats när det gäller arbetslöshet och industrinedläggningar. Det finns även siffror i riksdagens protokoll på hur Söderhamn ytterligare kommer att drabbas av industrinedläggningar och arbetslöshet. Nu är det Korsnäs-Marma som ansöker om att få bygga ut sin massaindustri i Gävle. Ansökan ligger hos regeringen. Man skall alltså överföra virkesråvara från befintlig industri i Söderhamn till en utbyggnad av industrin i Gävle. Det är byggnadslagens 136 a § som skall gälla. Ger regeringen detta tillstånd innebär det att exempelvis massaindustrin i Marmaverken, också i Söderhamns kommun, kommer att läggas ned. Detta betyder ytterligare flera hundra arbetslösa människor. Storfinansen har under hela 1970-talet tappat Söderhamns kommun på industrier och arbeten. Några ersättningsjobb för de förlorade har inte kapitalisterna intresserat sig för. De talar precis som ministern för statsföretagen om lönsamhet. Visst har lönsamheten varit god för aktieägarna i Stora Kopparberg, Korsnäs-Marma m.fl. Men inte har man investerat i Söderhamn utan i så fall i andra länder. Nu har Korsnäs-Marma och Stora Kopparberg skogen och vattenkraften kvar, och visst är detta lönsamt, men inte för några av de många arbetslösa i Söderhamn. Jag har tidigare i flera debatter under åren hävdat att det är helt möjligt att utveckla i stället för att avveckla den industriella verksamheten i Söderhamn. Där finns råvaran skogen, där finns en skicklig yrkeskunskap, och där finns också ett litet embryo till träkemisk industri. Varför inte ta till vara allt detta? Varför inte satsa på forskning och utveckling av träkemin i Söderhamns kommun? Det finns oändligt många produkter som skulle kunna utvinnas från skogen och inte minst ur restprodukterna från den befintliga massaindustrin i Sandarne, Marmaverken och Vallvik. Här bör samhället ta initiativet. Storfinansen har visat att den inte är intresserad av att utveckla industrin i Söderhamns kommun. Utskottet säger beträffande frågan om träkemiskt centrum att goda förutsättningar för en ökad vidareförädling och för en ökad satsning på forskning och utveckling inom skilda sektorer av skogsindustrin borde ha skapats, bl.a. genom devalveringen och andra åtgärder av generell natur. Javisst, det borde naturligtvis vara så, men det är det inte. Majoriteten i utskottet överlämnar frågan om att satsa på forskning och utveckling när det gäller träkemin åt storfinansen, samma storfinans som under hela 1970-talet har förött Söderhamns kommun på industrier och ställt tusentals människor i arbetslöshet. Hur kan utskottet skriva så? Jag tycker att utskottet borde ha kunnat vara så generöst att det slagit fast dels att detta är ett viktigt område, dels att det bör vara samhället som tar initiativet för att utveckla denna produktion. F.n. importerar vi nämligen kemiska produkter i stor utsträckning, samtidigt som det är fullt möjligt att tillverka dessa produkter ur den råvara som vi har i vårt eget land. Det skulle vara en mycket god samhällsekonomi. Jag yrkar bifall till reservation 57. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om de två järnvägsverkstäderna i Bollnäs och Gävle. I reservation 58 av Jörn Svensson och i motionen framhålles att järnvägen är det mest utvecklingsbara alternativet på landtransportområdet. Därför är det viktigt att Sveriges goda utgångsläge inom järnvägstekniken utnyttjas på aktivaste möjliga sätt. Det är då naturligtvis viktigt att forskningsoch utvecklingsarbetet direkt kan knytas till produktionen. Vi motionärer menar att en sådan inriktning talar för att till transportmaterialindustrierna i Gävle och Bollnäs knyts kvalificerad forskningsverksamhet på järnvägsteknikens område. De båda nämnda industrierna har lång praktisk erfarenhet i fråga om utformning av transportmaterial liksom av de problem som vidlåder denna material i driften. Både i Bollnäs och i Gävle finns risk för nedbantning av verksamheten inom de två nämnda industrierna. Visserligen har detta hot just nu avvärjts, men därmed inte sagt att man räddat sysselsättningen. Risk finns fortfarande för att man bantar ner verksamheten, samtidigt som det också här finns oerhört stora möjligheter att utveckla och skapa nya produkter, modernisera hela järnvägsnätet osv. Vad vore mer naturligt än att nu satsa på forskning och utveckling vid dessa två nämnda industrier? Jag yrkar bifall till reservation 58.
Herr talman! Jag tycker att Bertil Måbrink borde ha kostat på sig att läsa litet längre i det stycke i utskottsbetänkandet som han hänvisade till. Där framgår det nämligen tydligt att utskottet anser att detta är ett viktigt område. Vi hänvisar till att träteknik faktiskt är ett prioriterat område när det gäller STU:s stöd till tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete. Vi brukar inte i utskottsbetänkanden peka ut särskilda orter för utvecklingscentrum eller andra anläggningscentra. Jag yrkar ytterligare en gång avslag på reservationen.
Herr talman! Beträffande det sista i föregående anförande vill jag säga att det i viss mån är en undanflykt att uttala sig som man gör, för visst har väl utskottet pekat ut särskilda områden. Det är på det sättet, Wivi-Anne Radesjö! Det förda resonemanget stämmer således inte riktigt. När det passar utskottet tar man till argumentet att man inte vill peka ut speciella områden. Men visst skall man göra det, inte minst i fråga om de områden där problemen bevisligen är stora och svåra när det gäller den industriella verksamheten, och därmed också arbetslösheten. Det är riktigt, som Wivi-Anne Radesjö här säger, att träkemin är ett prioriterat område och att STU fått vissa uppdrag. Men faktum är, Wivi-Anne Radesjö, att det jag citerat ur utskottsbetänkandet är riktigt. Från utskottsmajoritetens sida säger man ju att det är de privata företagen som skall åta sig att avgöra om man skall göra en satsning eller inte i detta avseende. Det anser jag vara fel, därför att man från det hållet visat att man inte alls är intresserad av att satsa på någon industriell utveckling i Söderhamns kommun. Detta vet Wivi-Anne Radesjö. Därmed kan man inte tala om att överlåta ansvaret på nämnda företag och hänvisa till devalveringen och vissa andra generösa förmåner som de privata storföretagen fått och hoppas att de kommer att göra någonting på träkemins område. Jag kan bara säga att man verkligen är en aning blåögd.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 42 behandlas en rad frågor som är av stort intresse för Gävleborgs län. I motionerna 2039 och 2356 har Gunnel Jonäng och jag tagit upp några, som vi tycker, väldigt viktiga frågor. Först gäller det frågan om etablering i Sandviken av ett regionalt utvecklingscentrum för industriell elektronik. Här säger utskottet att en principöverenskommelse nåtts om finansieringen för en treårsperiod. Därmed är vårt krav väl tillgodosett. Vi motionärer är således nöjda. Vad som dock återstår är att försäkra projektets fortlevnad efter nämnda treårsperiod samt att, om möjligt, vidareutveckla idén i fråga. Enligt pressuppgifter kommer projektet att ge ca 15 arbetstillfällen. Det är dock, herr talman, ganska långt ifrån det hundratal arbetstillfällen som högt uppsatta företrädare för socialdemokratin i Gävleborgs län ställt i utsikt. Det är viktigt att vi får reda på när resten av de här arbetstillfällena kommer vårt län till godo. Vidare har vi från centerhåll begärt att man utreder möjligheterna att lokalisera ett utvecklingscentrum för kemiverksamhet till Söderhamn. Söderhamn är ju, som Bertil Måbrink tidigare framhållit, en lämplig ort för detta ändamål. Där finns nämligen flera kemiska industrier, och det talar till Söderhamns fördel. Utskottet hänvisar till att devalveringen gett exportindustrin sådana fördelar att man anser att det får räcka. Det tycker jag är en väldigt märklig motivering. Även om devalveringen inneburit vissa fördelar för exportindustrin, har ju den hittills förda socialdemokratiska politiken för Gävleborgs län inte inneburit särskilt mycket positivt i övrigt. Efter Norrbottens län är Gävleborgs län, som framhölls förra veckan, landets mest tyngda län när det gäller arbetslösheten. När vi från Gävleborgs län hör ett sådant anförande som det industriministern nyss höll här, måste vi konstatera att detta storvulna tal inte satt några särskilda spår i Gävleborgs län. F. ö. var det ganska intressant att notera att många av de uppräkningar som industriministern gjorde och det som han nu tillskrev sig förtjänsten av var sådana förslag som han under oppositionstiden var motståndare till. En hel del av det han läste upp är resultatet av centerpolitik och icke-socialistisk politik som genomdrevs mot socialdemokraternas vilja. Här försökte han nu inhösta detta som en poäng, och det kan kanske vara förklarligt med tanke på den handlingssvaghet som den nuvarande industriministern lider av. Jag tycker nog att socialdemokraterna borde ha rodnat vid en punkt i industriministerns tal. Han nämnde JAS som exempel på de offensiva satsningar som han står bakom. Om jag minns rätt var socialdemokraterna motståndare till JAS när vi behandlade den frågan. Och i valrörelsen gick man ut med valmaterial där man direkt sade nej till JAS. Det tycker jag nog att utskottets talesman borde kunna upplysa industriministern om. Åtminstone i de skolor i Gävle som jag besökte, delade socialdemokraterna ut material där man sade nej till JAS. Därför är det anmärkningsvärt att industriministern nu försöker inhösta detta som en poäng. Jag vill slutligen kommentera reservationen om att knyta ett forskningsoch utvecklingsarbete till transportmaterielindustrierna i Gävle och Bollnäs, dvs. till AGV i Gävle och SJ i Bollnäs. Såvitt jag förstår är det förslaget i praktiken inriktat på att forskningsoch utvecklingsverksamhet skall omlokaliseras till Bollnäs och Gävle. Jag tycker att en sådan lokalisering är en intressant idé, och jag tycker att den borde utredas vidare. Jag avser för min del, herr talman, att stödja reservationerna 57 och 58.

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande att kunna notera att både vpk och centern när det gäller Gävleborgs län nu börjar engagera sig för ett utvecklingscentrum för industriell elektronik i Sandviken. Men intresset är något sent påkommet, eftersom ett utvecklingscentrum i Sandviken i dag börjar ta form och är väl förankrat i verkligheten. STU fick i uppdrag av regeringen år 1983 att göra ett program. Detta program blev färdigt i maj, och det har varit föremål för ingående diskussioner med regionens industrier för att säkerställa stöd och samverkan. Genomgående har en mycket positiv inställning kommit till uttryck. Konkreta samarbetsprojekt har lagts fram, och resultaten från företagsbesöken pekar på att detta utvecklingscentrum skulle spela en konstruktiv roll för teknikspridningen. Man har kontinuerligt haft samråd med olika regionala myndigheter, t.ex. länsstyrelsen i Gävleborgs län, utvecklingsfonden i Gävleborg, landstinget och högskolan. Man har också haft samråd med institutet för verkstadsteknisk forskning och STU. Man har vidare diskuterat med länsstyrelserna i Kopparbergs, Örebro och Uppsala län. Töstra Bergslagen, ett område starkt präglat av basindustrier, finns en unik blandning av stål-, cellulosaoch verkstadsföretag. Utveckling av ny teknik är av central betydelse för dessa företag. Men för att motivera denna struktur måste man bredda med småföretagssatsningar, och i dessa strävanden utgör ny teknik ett väsentligt inslag. Gunnar Björk i Gävle sade att detta utvecklingscentrum beräknas kunna anställa bara 15 personer. Men i förlängningen kan vi — på grund av pengarna från Bergslagspropositionen — få flera småföretag med 15 anställda vardera. Det är väl också detta som ligger bakom Bergslagssatsningen. Det var endast på den punkten jag ville bemöta Gunnar Björk.
Herr talman! Jag finner till min glädje att även Wivi-Anne Cederqvist har anmält sig till debatten och deltar trots att ingen har nämnt hennes namn. Jag är nu på det klara med vem hon avser med högt uppsatt företrädare för socialdemokratin i Gävleborgs län. Vi är överens i sak. Jag har sagt att jag är mycket glad över den överenskommelse som uppnåtts. Vi motionärer — Gunnel Jonäng och jag — är för vår del nöjda med behandlingen. Påståendet att detta utvecklingscentrum bara kan anställa ett femtontal personer, men att de kan bli fler, får jag tolka som att det så småningom, som effekt av denna satsning, kan bli ett hundratal anställda. Det vore intressant att veta vilken tidsperiod Wivi-Anne Cederqvist avser.
Herr talman! Jag ser mig inte som någon högt uppsatt socialdemokrat. Jag var bara den enda socialdemokraten på Gävleborgsbänken vid det aktuella tillfället. Samtidigt är det jag som står som första namn på de motioner vi socialdemokrater från Gävleborgs län väckte både i januari 1983 och i januari 1984.

Herr talman! I det här betänkandet från näringsutskottet behandlas en motion som jag skrivit om en samhällsekonomisk utvärdering av företags nedläggningar. Enligt min mening finns det ett mycket bra objekt för en sådan utvärdering, nämligen nedläggningen av Hörneforsfabriken. När den nedläggningen var aktuell sades det från både regering och riksdag att nedläggningen skulle ske under socialt acceptabla former. Om regering och riksdag i dag anser att detta också blev fallet, är det tydligen inte höga krav som ställs på vad som menas med socialt acceptabla former. Mindre än hälften av de arbetare och tjänstemän som då miste sina jobb har fått nya. En del har endast förtidspension som alternativ och för somliga har man sett till att de genom beredskapsarbeten och utbildningar uppfyller kraven för en ny ersättningsperiod från A-kassan. Hörnefors socialdemokratiska förening har skrivit brev till socialminister Sten Andersson och krävt besked om vad regeringen tänker göra för de äldre f.d. NCB-anställda arbetarna. Man krävde i första hand att pensionsfrågan skulle lösas för dem som hotas av utförsäkring. Socialministern svarade att socialförsäkringen inte kan tillämpas på ett särskilt sätt i orter som liksom Hörnefors drabbas av företagsnedläggningar. Det bildades också i Hörnefors ett särskilt utvecklingsbolag, som skulle hjälpa till att skapa ny sysselsättning på orten. I förra veckan hoppade bolagets verkställande direktör av, eftersom han ansåg att stödet från statsmakterna inte lever upp till de uttalanden som gjordes när beslutet om nedläggningen togs. Nu har också Hörneforsarbetarna krävt en samhällsekonomisk utvärdering av vad nedläggningen och den därav följande arbetslösheten har kostat samhället. En sådan utvärdering skulle också vara till gagn för kommande beslut och åtgärder. Man skulle genom en sådan värdering kunna få värdefulla kunskaper om vad nedläggningar medfört i samhällskostnader i förhållande till vad det skulle ha kostat med fortsatt drift tills andra jobb kunnat skaffas. Den här motionen har, som man brukar säga, i utskottets betänkande fått en positiv skrivning. Utskottet anser i likhet med motionären att en studie av Hörneforsfallet skulle vara av värde, men anser att denna studie torde kunna komma till stånd utan att riksdagen tar något initiativ i frågan. Det viktiga är ju att en sådan värdering kommer till stånd. Är detta möjligt utan att riksdagen tar initiativ, tänker inte jag bråka om formaliteter. Men jag har ändå en fundering. Hur, och till vem, skall riksdagens synpunkter i detta fall tillkännages? Och vem tillkännager detta? Utskottet skriver att en studie skulle kunna göras exempelvis i form av ett examensarbete, och man förlitar sig på att detta kommer att ske. Nu vore det väl synd om det inte blev någon studie beträffande Hörneforsfallet, eftersom en sådan studie, som utskottet skriver, skulle vara av värde. Finns det då någon garanti för att det blir så som utskottet har tänkt sig? Herr talman! Utskottets talesman kan kanske ge svar på den frågan.

Herr talman! Jag tror att jag kan fatta mig tämligen kort när det gäller detta betänkande. I näringsutskottets betänkande nr 28 behandlas mineralpolitiken. På motionssidan återkommer i huvudsak gamla bekanta. Det rör sig om 20 motioner plus budgetens normala anslagsyrkanden. Här föreligger inte mindre än 16 reservationer, varav 2 är moderata av något mer principiell natur. I våra två moderata reservationer föreslår vi en något lägre ambitionsnivå beträffande mineralprospekteringen. Vi vill något minska anslaget till nämnden för statens gruvegendom, närmare bestämt med 25 milj.kr. Vi har redan motsatt oss anslagen för det tidigare antagna programmet för ökad mineralprospektering. Vi tycker att denna typ av ökade prospekteringar, som har en starkt politisk karaktär, lätt kan leda till en betydande resursknapphet när det gäller prospekteringsresurser. Vi har den bestämda uppfattningen att lönsamma projekt med långsiktighet och uthållighet beträffande prospektering kan bedrivas på normala grunder med det normala prospekteringsstöd som utgår till de företag som är verksamma på området. Därför vidhåller vi vår tidigare ståndpunkt om en minskning av det statliga stödet och engagemanget när det gäller mineralprospektering. Herr talman! Med hänvisning till de många tidigare debatterna i denna fråga ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Som Per Westerberg sade rör det sig här om gamla bekanta, och jag avser inte att utnyttja hela min anmälda tid. Aktiv mineralpolitik är något av A och O och ett nödvändigt inslag för att trygga och utveckla svensk gruvindustri. Prospekteringsverksamheten är nödvändig, om vi skall kunna trygga svensk gruvindustri i framtiden. Vi lägger grunden till den framtida gruvindustrin bl.a. genom prospekteringsverksamhet. Den prospekteringsverksamhet som bedrivs är ju inte någonting nytt. Gruvbolag, SGU och Norrlandsfonden exempelvis har ju under många år på olika sätt varit aktiva i prospekteringsarbetet. Norrlandsfonden har exempelvis bedrivit och bedriver fortfarande särskilda kampanjer för att intressera människor för prospekteringsverksamhet. Det är fråga om angelägna insatser. När man ser tillbaka på de senaste årens prospekteringsverksamhet finner man dock att resultatet är magert, mätt i form av nya gruvor och gruvverksamheter. Det mest konkreta är väl öppnandet av Viscariagruvan i Kiruna, vilken tillkom för ett antal år sedan som ett resultat av de ekonomisk-politiska insatser regeringen gjorde på detta område. Men utöver Viscariagruvan kan man konstatera att prospekteringsverksamheten inte avsatt några mer konkreta resultat. Därmed är inte sagt, herr talman, att verksamheten har misslyckats eller varit missriktad. I rättvisans namn kanske man skall erinra om att konjunkturen för gruvverksamhet inte givit särskilt stort stöd för öppnande av nya gruvor under de senaste åren. Tvärtom: de ekonomiska villkoren för gruvoch mineralverksamhet kunde ha varit bättre. När den nuvarande regeringen hösten 1982 presenterade sin mineralpolitiska proposition gjordes den till ett stort nummer. Enligt vår uppfattning var den i många avseenden ett hastverk tillkommet på politiska grunder. Underlagsmaterialet var bristfälligt. Ändå anslog regeringen 300 milj.kr. till programmet, vilka skulle utbetalas under en femårsperiod. När man nu med facit i handen ser tillbaka på effekterna kan man konstatera att vår bedömning hösten 1982 var riktig. Vi har mot den bakgrunden föreslagit att ramen skall minskas med 100 milj.kr. — ändå kommer den att vara tämligen vid. Det finns också inom ramen för NSG betydande resurser för prospekteringsverksamhet. Vi har från centerns sida också accepterat anslaget till NSG, vilket vi utvecklat i ett särskilt yttrande. Vårt krav på en minskning av totalramen styrs också av vår inställning till kärnkraften. Det svenska kärnkraftsprogrammet är nu tidsbegränsat, och enighet råder också om att det är möjligt att anskaffa erforderligt uran från andra länder för de år då kärnkraften skall vara kvar i vårt land. Därför behövs det inte någon uranbrytning och inte heller någon uranprospektering i Sverige. En sådan uranbrytning skulle f. ö. dessutom inte bli lönsam. Flera skäl talar alltså mot en fortsatt uranprospektering: för det första kärnkraftens avveckling, för det andra bristande lönsamhet, för det tredje riskerna för kärnvapenspridning och för det fjärde också miljöskäl. Vi kräver därför, som vi har uttalat i en reservation tillsammans med vpk, att regeringen i stället snarast lägger fram ett förslag till lag som förbjuder uranprospektering. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de av centern undertecknade reservationerna nr 3 och 12.

Herr talman! Antalet reservationer till näringsutskottets betänkande om mineralpolitiken är 16. Man skulle mot den bakgrunden kunna tro att de olika partiernas målsättningar vad gäller mineralpolitiken är mycket vitt skilda. Men så är nu icke fallet. Förklaringen är den att kommunisterna ensamma står för 10 av dessa 16 reservationer. Slutsatsen blir följaktligen att uppslutningen kring mineralpolitiken är omfattande. Vi konstaterar från folkpartiets sida det positiva i att socialdemokraterna nu i regeringsställning inser det nödvändiga och viktiga i en ökad satsning på prospektering. I regeringsställning var folkpartiet tidigare och är fortfarande pådrivare för ett utbyggt program på prospekteringens område. Vi anser att det är viktigt att öka livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag. Icke minst viktigt är det att skapa förutsättningar för nya gruvor och gruvföretag. När det gäller program för utökad prospektering konstaterar vi från folkpartiets sida att riksdagen nu lika litet som förra våren har tillgång till en ordentlig motivering och plan för det särskilda prospekteringsprogrammet. Detta anser vi vara en brist. Ändock har nämnden för statens gruvegendom till regeringen avrapporterat erfarenheterna av det prospekteringsstöd som hittills har beviljats. Enligt vår uppfattning borde regeringen ha tagit tillfället i akt att med denna rapport som bakgrund redovisa sina planer för programmets fortsättning. Om vi hade fått en sådan redovisning här, kunde riksdagen i bästa fall ha övertygats om att den stora prospekteringssatsningen var helt motiverad. Nu är uppslutningen på detta område inte hundraprocentig. Jag tror att det delvis beror på avsaknaden av en redovisning från regeringen av framtidsutvecklingen på detta fält. Regeringen medverkar genom sin ovilja att redovisa prospekteringsprogrammets fortsättning till en ytterligare och helt omotiverad osäkerhet om motivering och plan för det särskilda prospekteringsprogrammet. Mot den bakgrunden föreslår vi att totalramen för det femåriga prospekteringsprogrammet minskas med 50 milj.kr. Av de 300 milj.kr. som har beviljats för utökad prospektering bör alltså 50 milj.kr. lämnas outnyttjade. Därmed yrkar jag bifall till reservation 4. I reservation 11 angående regler i gruvoch minerallagstiftningen om hänsyn till naturvårdens krav finner vi i folkpartiet det vara en allvarlig brist att den nuvarande minerallagstiftningen inte klart — gruvlagen icke alls — markerar att ett sökande efter och en utvinning av mineral måste ske med hänsynstagande till naturvårdens intressen. Naturvårdslagen liksom miljöskyddslagen anger mycket vagt och allmänt vad som bör gälla på detta område. Herr talman! Mineralhanteringen är sannolikt den näring där hänsynen till naturvård är minst. Jämfört med vad som gäller för skogsbruket och vad som har föreslagits rörande jordbruket bör regler om naturvårdshänsyn införas också i den lagstiftning som styr mineralhanteringen. Motiven är minst lika starka. Vi i folkpartiet anser det angeläget att regeringen ålägger minerallagstiftningskommittén att i sitt arbete beakta denna fråga och föreslå erforderliga, ytterligare bestämmelser på området. Till detta kan uppslag hämtas från de nyss nämnda lagarna på jordbrukets och skogsbrukets områden. Jag finner det också anmärkningsvärt att inget av de andra politiska partierna ställt sig bakom vårt förslag om att ta hänsyn till naturvårdens krav vid sökande efter och utvinning av mineral. Man kan ställa frågan: Var är alla de riksdagsledamöter som, icke minst inför det senaste valet, på gator och torg talade så målmedvetet om att slå vakt om vår natur och miljö? De som fortfarande har den målsättningen och övertygelsen bör vid voteringen rösta för reservation 11. Därmed, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till reservationerna 4 och Le

Herr talman! Sveriges mineraler från koppar till järn har spelat en avgörande roll i Sveriges historia. Denna roll är alltför avgörande för vårt lands framtid för att mineralhanteringen skall få underställas krafter med kortsiktiga lönsamhetskrav eller ställas utanför nationens kontroll. Nuvarande mineralpolitik underställs den internationella kapitalismens villkor. Därför ingår inte brytning av våra mineraler i någon långsiktig plan för förädling i framför allt det egna landet. Ej heller finns det någon plan för att minimera det nationella beroendet av t.ex. strategiska mineraler. Järnmalmsbrytning sker i dag i LKAB:s gruvor i Norrbotten och i SSAB:s gruvor i Grängesberg och Dannemora. Sulfitmalmsbrytningen i Sverige kontrolleras i stor utsträckning av Boliden. Krassa företagsekonomiska beräkningar bestämmer framtiden på dessa områden. LKAB slogt.ex. bara för några år sedan igen Svappavaara. Nu är det dags att öppna Svappavaara igen. De korta konjunkturerna får bestämma vår järnmalmshantering och avgöra om en gruva skall vara kvar eller inte. Boliden för sin del har en långsiktig planering beträffande vilka mineraler som man tänker ta fram. Framför allt spelar man ut olika intressen mot varandra. Silver är en angelägen mineral att ta fram. Men i Garpenberg spelar Boliden ett högt spel. Blir det inte den bästa lönsamheten, tänker man inte bryta silver där. Man kommer där i konflikt med miljökraven. Det enda sättet att komma åt detta är att ålägga den som bryter att uppfylla hårda miljökrav. Men här kommer lönsamheten i vägen, och då finns inte Hugo Bergdahl med på barrikaderna längre. När det gäller Sveriges mineralpolitik har storfinansen helt inriktat sig på gruvmaterial och gruvkonsultbranschen utomlands. Det är att sälja vårt kunnande utomlands och till tredje världen och vara med i den internationella exploateringen. Det är storfinansens strategi. De borgerliga regeringarna på sin tid undergrävde en nationell gruvpolitik genom att slå sönder SGU. Den socialdemokratiska regeringen gör i dag inga förändringar av den svenska mineralpolitikens huvudinriktning. Vad regeringen gör är att den satsar mera pengar på prospektering, den utveckling som man vill nå i rådande internationella politiska läge. Man har tydligen fått beröm från de borgerliga företrädarna här före mig. De anser att det i stort sett är en ganska bra mineralpolitik som regeringen i dag för. Vi anser att staten i en nationell gruvpolitik måste vara mera offensiv. Man måste använda sin kronoandel, vilket man hittills inte har gjort. Man måste också ha helt andra utgångspunkter än f. n. I vår partimotion har vi pekat på att en nationell offensiv gruvpolitik skulle ha några av följande ingredienser. En samhällsprövning av alla gruvprojekt. Ingen nedläggning av gruvor, innan en samhällsekonomisk bedömning är gjord. Ökad förädling av mineralråvaror genom satsning på konkreta industriprojekt. Ökad prospektering under samhällets kontroll. SGU måste få spela en helt annan roll än i dag. Forskning under demokratisk kontroll och insyn. Upprättande av ett statligt handelsoch bytesbolag för gruvoch stålindustri. Planerad teknologiöverföring till andra länder, inte som i dag bara under storfinansens kontroll. Försörjningstrygghet genom upprättande av bilaterala avtal beträffande metaller som i dag inte är tillgängliga i landet. Samhället måste utveckla den internationella fackliga solidariteten och ställa upp för de fattiga folk som i dag exploateras av gruvkapitalet. Ett förstatligande av Boliden. Utskottet säger att detta är gamla saker, som man har avstyrkt under en mängd av år. Likafullt är dessa krav klassmässigt viktiga i dag. Den gruvpolitik som f.n. förs kommer på sikt att vara skadlig för den svenska nationen och de arbetande. Ett sådant inslag är naturligtvis att brittiska BP tack vare de borgerliga regeringarna och sedan med godkännande av den socialdemokratiska regeringen nu får komma hit och prospektera svenska mineral, framför allt då i Mellansverige, där volfram och molybden är den främsta källan till deras intresse i dag. Det är unikt att så får ske över huvud taget och att socialdemokraterna har gått med på det hela. Härigenom kommer Sverige att bli beroende av de multinationella företagen på ett helt annat sätt än tidigare. När det gäller våra mineraler är det av största vikt att så inte kommer att ske, framför allt med tanke på vår sårbarhet framöver. Den som talar om att det råder en ökad spänning i vårt land och vill göra andra insatser, nonchalerar totalt denna sida av Sveriges självbestämmande när det gäller mineraler och kanske hela den svenska industrialiseringen framöver. Därför bör regeringen snarast se till att de utländska intressena försvinner från den svenska gruvnäringen. Vi har från vpk:s sida väckt en rad motioner om utvecklingen av gruvindustrin, t.ex. en som gäller industrimineralområdet. Denna motion har av utskottet blivit delvis välvilligt behandlad. Här som tidigare är det emellertid fråga om resurser. Man redovisar att det görs en del, men vi menar att det på det här området finns mycket att göra. Här finns obruten mark, och här har man verkligen chans att genom en konkret plan ta ordentliga steg framåt — inte minst ur sysselsättningssynpunkt. En motion som vi också tycker till viss del har blivit positivt behandlad är den som gäller biotekniken. Utskottet säger att här pågår arbete och att man kan använda denna teknik både vid utvinning av metaller och när det gäller att bekämpa miljöproblem, vilket vi har påvisat i vår motion. Man säger också att regeringen satsar på biotekniken, men kanske inte så mycket just när det gäller detta område. Vi kommer att noga bevaka vad som händer med den här tekniken, för den är verkligen användbar. Den skulle vara ännu mer användbar om vi hade en nationell gruvpolitik i det här landet. Då skulle man inte behöva hatta på det här viset och fundera över om insatser till olika intressenter tas emot eller inte. Då kunde vi göra de insatser som behövs i dagens läge. Sammanfattningsvis, herr talman, behöver vi en ny gruvpolitik. Vi behöver kanske inte främst välvilliga skrivningar i ett utskottsbetänkande. Vad som nu krävs är en helt förändrad gruvpolitik. Jag tror att det inom arbetarrörelsen återigen kommer att föras diskussion om vår mineralpolitik, liksom man gjorde på 1970-talet. Denna diskussion kan inte vänta. Den stannade av under den borgerliga tiden, eftersom det socialdemokratiska partiet pressade på gruvarbetarna en negativ syn på det här området. Jag tror t.ex. att gruvarbetarna själva kommer att återupprätta sitt program från 1978. Till allra sist, herr talman, vill jag också understryka vikten av den reservation där det tas upp att uranbrytning i Sverige inte skall komma till stånd och att regeringen skall se till så att det blir ett förbud mot uranbrytning i vårt land. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till samliga vpk-reservationer som är fogade till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg gör gällande att jag inte skulle stå på barrikaderna i fråga om regler om hänsyn till naturvårdens krav när det gäller gruvoch minerallagstiftningen. Jag står visst på barrikaden, Lars-Ove Hagberg. Annars hade jag inte avgivit den reservation som jag har lämnat till näringsutskottet. Bakom den reservationen står folkpartiet med en egen partimotion. Om man försöker göra gällande någonting annat, måste det vara fråga om en grov missuppfattning. Några som emellertid inte står bakom våra målsättningar på det här området är vpk-arna. Deras representant i näringsutskottet har haft tillfälle att ställa sig bakom den här reservationen. Så har emellertid inte skett, och därmed har man markerat sin inställning i den här frågan.
Herr talman! Om vi nu är så förfärligt överens om miljöaspekterna inom gruvnäringen, får vi återkomma till den verkligt viktiga frågan, nämligen maktfrågan. Jag har varit med om ett flertal diskussioner om miljöåtgärder i samband med gruvdrift. Det har gällt Boliden, Stora Kopparberg och andra företag. Skulle denna reservation leda till att man griper in i maktförhållandena, så att vi dels kan utvinna mineraler, dels får en bra miljö, då är det en utmärkt reservation. Såvitt jag kan förstå innebär emellertid reservationen ett allmänt påpekande om miljöåtgärder, som inte ingriper i det förhållandet att dessa företag kan säga att det är för hårda miljökrav och att de då helt enkelt låter bli att bedriva verksamheten. Detta är fallet i dag i Garpenberg och vid Falu gruva. Varje miljöåtgärd som riktar sig mot dessa privata företag medför att de säger att de lägger ner gruvverksamheten. Alltså är detta en maktfråga, Hugo Bergdahl, och jag hoppas att ni ställer upp på hela vår gruvpolitik som har detta som utgångspunkt.
Herr talman! Vi diskuterar folkpartiets reservation när det gäller synen på naturvårdens krav i anslutning till den proposition vi nu diskuterar. Om vpk och Lars-Ove Hagberg har samma inställning som redovisas i vår reserva tion, förväntar jag mig att Lars-Ove Hagberg och hans partikamrater röstar med den reservationen.
Herr talman! Jag inbjuder också Hugo Bergdahl — om han verkligen vill både använda våra mineraler och ha en god miljö — att rösta på vpkreservationerna, som anvisar den enda förutsättningen i dag att komma till rätta med den privata makten i det här landet. I dag är det på något underligt sätt fråga om ett val mellan miljö och industriverksamhet. Dessa båda går att förena. Hugo Bergdahls motion tar hänsyn till bara den ena delen. Man måste också ha den andra med, nämligen maktaspekten. Man måste tvinga fram miljöåtgärder, så att verksamhet kan bedrivas på ett miljövänligt sätt. Men som sagt: Hugo Bergdahl och folkpartiet kan också rösta med vår reservation, och då är det bevis på att folkpartiet vill ha en miljövänlig mineralpolitik.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 28 behandlas den del av proposition 1983/84:100 bil. 14 som gäller anslag till Sveriges geologiska undersökning, SGU, bergstaten och nämnden för statens gruvegendom, NSG. Inledningsvis vill jag konstatera att utskottet tillstyrker regeringens förslag om medelstilldelning till berörda myndigheter inom mineralområdet. Utskottet finner att den samlade anslagsnivån är väl avvägd och väl motiverad ur både mineralpolitisk och regionalpolitisk synpunkt. De motioner och reservationer som nu skall behandlas är, som Per Westerberg tidigare sade, väl kända av kammarens ledamöter därför att de flesta av dem behandlades av riksdagen för mindre än ett år sedan. Jag utgår därför från att jag kan behandla dem tämligen översiktligt utan att för den skull förringa något av innehållet i vare sig motioner eller reservationer. Låt mig, herr talman, säga något om motionerna. Det är 20 motioner som helt eller delvis behandlats av utskottet, och bland dessa är fyra motioner som berör särskilda gruvor eller gruvprojekt. De avser vanadin, nickel, zink och krom och även Håkansbodamalmen i Lindesberg. När det gäller dessa motioner konstaterar utskottet att det i samtliga fall pågår sådana undersökningar eller utvärderingar som till stor del tillgodoser motionärernas önskemål, varför dessa motioner liksom de uppföljande reservationerna 7 och 8 av vpk avstyrkts. Det har emellertid sedan utskottet behandlade frågan framgått av tidningsrubriker att måhända inte vanadinförekomsten i Bjuråker kommer att utnyttjas för brytning. Jag har sedan detta kom till vår kännedom försökt att utröna vad som verkligen kommer att ske i det sammanhanget. Jag har fått fram uppgifter som i stort sett kan sammanfattas på följande sätt. Den studie som bedrivits av NSG har givit till resultat att det finns tre skilda metoder som framöver med olika grader av lönsamhet skulle kunna användas för utvinning av detta vanadin. Jag kan inte närmare redogöra för dessa processer av det enkla skälet att jag inte kan dem, men det är alldeles klart att det för ett av de mera lönsamma alternativen fordras också intresse från stålverkens sida. Av denna anledning har det nu gått ett brev från NSG till SSAB, där man mot bakgrund av rapporten efterlyser SSAB:s intresse för att medverka i detta sammanhang. Jag kan också meddela att NSG:s styrelse avser att den 19 juni 1984 ta ställning till den avlämnade rapporten. Med anledning av dessa uppgifter kan jag inte göra annat än konstatera vad utskottet har skrivit, och jag vidhåller mina yrkanden om avslag på såväl reservationerna som motionerna. En rad av motionsyrkanden gäller gruvoch minerallagstiftningen. Dessa motioner avstyrks av utskottet, flertalet av dem med hänvisning till det pågående arbetet i minerallagskommittén, vars arbete beräknas vara avslutat före utgången av 1985. Kommittén har nu avslutat sitt arbete när det gäller utvinning av torv, och ett delbetänkande kommer att överlämnas till industriministern under innevarande månad. I reservation nr 9 föreslår vpk i likhet med sitt förslag förra året att inmutningssystemet skall avskaffas. Denna fråga tillhör de mera centrala spörsmål som kommittén har att behandla, och med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservation nr 9. Även när det gäller reservation nr 11 av folkpartiet, som Hugo Bergdahl tidigare har kommenterat och som gäller naturvårdens krav på gruvoch minerallagstiftningen, tillgodoses yrkandet genom kommitténs direktiv. I direktiven påpekas nämligen behovet av sådana enhetliga regler som medger en bättre anpassning till annan berörd lagstiftning, exempelvis naturvårdsoch miljöskyddslagstiftningen. Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation nr 11. Vpk framför i två motioner krav på handlingsoch åtgärdsprogram inom det mineralpolitiska området. Dessa motioner berör både gruvnäringen och industrimineralområdet, och kraven är mycket detaljerat utformade. Förutom de planer man efterlyser kräver man bl.a. ett samhälleligt ägande av alla nya mineralfyndigheter, nationalisering av privata mineralförekomster och att staten inte skall upplåta sin kronoandel till andra intressenter. När det gäller dessa yrkanden vill utskottet hänvisa till att regeringen redan föreslagit och delvis även påbörjat förverkligandet av ett sådant program. Programmet avses att växa fram i tre steg, varav det första, redan verkställda, är det anslag till prospektering på 300 milj.kr. som riksdagen fattat beslut om. Steg 2 är regeringens uppdrag till SGU att utarbeta en översikt över det forskningsoch utvecklingsarbete som pågår i vårt land och som är av betydelse för mineralområdet. Det tredje steget är den översyn av minerallagstiftningen som jag tidigare i mitt anförande har berört och som nu pågår. Med hänvisning till detta och till utskottets uppfattning att målet för detta program i långa stycken ansluter sig till vad som varit vägledande för motionerna på detta område vill jag yrka avslag på reservationerna 5, 6, 10, 13 och 14. I reservationerna 15 och 16 av vpk berör man nu på nytt det avtal som har träffats mellan LKAB och Svenska BP Mineral AB och som reglerar samarbetet dem emellan när det gäller prospektering och även bearbetning av mineralfyndigheter i vissa delar av södra och mellersta Sverige. Med hänsyn till den korta tid som avtalet har varit i kraft och att inget nytt har inträffat som inte var känt för utskottet när denna fråga senast behandlades, yrkar jag avslag på dessa båda reservationer. Regeringens förslag om ett femårigt prospekteringsprogram och i anslutning därtill ett anslag på 300 milj.kr. ser nu ut att ge positiva resultat, även om det är för tidigt att göra någon mera genomgripande utvärdering. Nämnden för statens gruvegendom har nyligen i en rapport till regeringen redovisat gjorda erfarenheter och även lämnat förslag till den fortsatta uppläggningen av programmet. Av rapporten framgår att 300 miljonersprogrammet har aktiverat den svenska prospekteringsverksamheten totalt sett. Det har, säger man vidare, stimulerat till nya värdefulla aktiviteter och kontakter. Det har också verksamt bidragit till ökade insatser från andra prospektörers sida. Tyvärr framgår det också av rapporten att prospekteringsarbetet fortfarande är alltför hårt inriktat på metaller av skilda slag och att starka åtgärder nu måste till för att öka prospekteringsinsatserna och andra åtgärder för att rikta intresset mot det för landet så viktiga industrimineralområdet. I dag täcks vårt lands behov i huvudsak genom import, och endast 14 90 av vårt behov kommer från egna fyndigheter. Detta är enligt utskottets mening klart otillfredsställande, och därför är det glädjande att rapporten även förtäljer att en mera positiv utveckling är på gång. NSG fördubblar sina insatser på detta område redan innevarande år, och SGU gör en sammanställning av den totala mängd av observationer som finns i äldre dagboksanteckningar från det geologiska fältarbetet. Styrelsen för teknisk utveckling planerar ett nytt insatsområde för industrimineral, och vid tekniska högskolan i Luleå bedriver man nu forskning med avseende på industrimineral. Trots dessa positiva rapporter och trots att de tidigare uttalade farhågorna om ett vikande intresse för prospektering från gruvbolagens sida nu visat sig grundlösa, upprepar och vidhåller både moderaterna, centern och folkpartiet sina tidigare anförda motiv och reservationer. 121 milj.kr. av de ursprungligen anslagna 300 miljonerna har redan fördelats, och resten av programmet planeras nu för fullt. Det är därför angeläget att detta arbete nu får fullföljas till förmån för utvecklingen av en framtida konkurrenskraftig, effektiv och lönsam svensk gruvoch mineralindustri. Jag vill därför, herr talman, yrka avslag på reservationerna 1, 2,3 och 4. Ett möjligen nytt och i vart fall litet förvånande argument för lägre anslag framförs av centern i motionen nr 2527, vilken även följs upp i reservationen nr 12. Argumentet är att inga medel behövs för prospektering av uran. Detta motiveras med att det svenska kärnkraftsprogrammet skall avvecklas och att vi kan köpa allt det uran vi vill från andra länder. Mot detta vill utskottet anföra, att prospekteringsanslaget aldrig varit avsett för att specifikt täcka kostnader för uranprospektering, och jag vill därför yrka avslag på reservationen nr 12. Herr talman! Möjligen har jag nu i min strävan att fatta mig kort gått förbi delar i detta betänkande utan särskilda kommentarer, men jag är förvissad om att detta i så fall kommer att påtalas i den fortsatta debatten. Jag ber nu att få sluta med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 28 på alla punkter och följaktligen också avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag konstaterar att Karl-Erik Hälls anförande, där han hänvisade till en rapport om hittillsvarande erfarenheter av prospekteringsverksamheten, visar att det beslut som fattades 1982 i många stycken var förhastat och illa underbyggt. Erfarenheten ger ju vid handen att man i vissa avseenden har valt fel inriktning då det gäller prospekteringsverksamheten. Vi menade 1982, och gör det alltjämt, att det hade funnits skäl att arbeta enligt ett genomgripande program, gärna etappvis, för att hitta rätt inriktning av prospekteringsverksamheten. Mot den bakgrunden hade det också funnits möjlighet att ha en annan ram för prospekteringen. Låt mig också till Karl-Erik Häll säga, att jag tycker att det är att göra det litet för lätt för sig att hävda att man inte ensidigt skall prospektera med uran som utgångspunkt. Uran har inte socialdemokraterna velat undanta från de objekt enligt vilka man skall prospektera. Jag vill därför fråga Karl-Erik Häll: Anser Karl-Erik Häll att det är angeläget att vi mot bakgrund av ett beslut om kärnkraftens avveckling skall fortsätta att slänga pengar på prospektering med utgångspunkt i uran? Skall vi inte i stället använda pengarna till något nyttigare, något som vi har behov av?
Herr talman! I all korthet vill jag säga följande. Vi finner inte att det finns någon ekonomisk resursknapphet när det gäller prospektering redan innan staten går in med sina extra projekt för ökad mineralprospektering. Vi tycker att de företag som finns i branschen har tillräcklig uthållighet, tillräcklig långsiktighet och lönsamhetsprövning av de projekt och prospekteringar som kan komma i fråga. Det är därför vi vidhåller vår uppfattning, att det inte finns någon anledning att fortsätta ett för staten tämligen dyrt program i ett budgetläge med betydande problem och underskott.
Herr talman! Karl-Erik Häll hänvisade till utskottets ställningstaganden vad gäller utländska intressen och BP. Då vill jag erinra Karl-Erik Häll om att Gruvindustriarbetareförbundet fortfarande är mycket tveksamt till och motståndare till utländska intressen i svensk gruvnäring. Men socialdemo kraterna har kört över gruvarbetarna i detta fall. Utskottet använder också underliga formuleringar när det gäller hur man skall möta denna utveckling och nonchalerar de utländska intressenas möjligheter att verkligen få inflytande över Sveriges mineraler. Å ena sidan säger man att staten skall utnyttja sin kronoandel. Vi vet att den har utnyttjats mycket litet hittills — om den alls har utnyttjats. När man å andra sidan skall möta brittiska BP i ett läge då detta bolag vill komma åt svenska mineraler, så kanske staten skall använda sitt kronoandelsinstitut. Detta ger inga bestämda riktlinjer för den framtida mineralpolitiken och det utländska beroendet. Det visar bara att man förordar en väldig låt-gå-politik vad gäller mineralen i fortsättningen. Sedan försöker Karl-Erik Häll hävda att delar av vårt program är tillgodosedda. Men vi vill ha en helt annan uppläggning av gruvpolitiken. Först och främst är det ägandet som är viktigt; det är i dag det stora hindret för en utveckling. Det finns hela tiden ett motstånd hos ägarna. Detta lönsamhetstänkande och motstånd går ända in i LKAB, så det är inte fråga om någon förlängning av den nuvarande statliga politiken, utan om en helt ny politik. Vi måste betänka att LKAB, Boliden och de andra privata gruvorna i dag utgår från de lönsamhetskriterier som Per Westerberg här har talat sig varm för. Karl-Erik Häll måste väl dra några konsekvenser av att socialdemokraterna är överens med moderaterna och de övriga borgerliga partierna om en mineralpolitik på denna lönsamhetsnivå. Det betyder ju att mineralpoiitiken är underställd lönsamheten — och därmed får vi den mineralpolitik som vi förtjänar. Vi har alltså inte det nationella oberoende som vi skulle kunna ha om vi hade en nationell gruvpolitik. Vår sårbarhet ökar, och vår internationalisering på detta område ökar. Skall vi på något sätt kunna möta privatiseringen och internationaliseringen, motverka gruvdöden och föra en offensiv gruvpolitik kan vi inte gå tillsammans med de borgerliga och moderaterna, Karl-Erik Häll.
Herr talman! Efter Karl-Erik Hälls inlägg måste jag tyvärr ta ytterligare några minuter i anspråk för att tala om detta med naturvårdsintressen i anslutning till utvinning av mineraler. Naturvårdslagen och miljöskyddslagen anger mycket klara regler när det gäller tillstånd för täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv och en hel del annat. Men när det gäller utvinning av mineraler finns det en mycket oklar regelanvisning, och därför har vi från folkpartiets sida velat ta upp frågan. Jag tror inte att det är tillräckligt, Karl-Erik Häll, att man hänvisar till minerallagstiftningskommittén och utgår från att den gör insatser för att klargöra reglerna på detta område. Jag tror att kommittén behöver ha klara riktlinjer för vad som bör hända, och det är det som vi har efterlyst i vår reservation.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta Per-Ola Eriksson, som påstår, med facit nu i hand, att utvecklingen sedan förra årets beslut har givit ett besked om att det beslut vi då fattade var felaktigt. Per-Ola Eriksson har tydligen inte alls tagit del av de rapporter som har kommit. Jag är helt övertygad om att det utan den satsning som gjorts inte hade blivit denna skjuts på svensk prospektering som rapporterna nu ger besked om. När det gäller uranprospektering har jag förklarat att det i 300-miljonersanslaget inte ingår några pengar för sådan. Jag vill ställa en fråga till Per-Ola Eriksson, eftersom jag inte känner till detta: Var bedriver man i dag exklusivt prospektering efter uran? Jag har talat med geologer, som säger att de med svårighet kan undvika att det i vissa sammanhang finns uran i det som de arbetar med. Om geologerna skall nå de andra mineralerna måste de nämligen ha fördrag med att det kan finnas uranhalter i den bergsmassa som de arbetar med. Men det är en annan fråga, och jag förstår inte riktigt vad Per-Ola Eriksson menar. Det är ett nytillkommet argument han anför. Per Westerberg var i sin replik trosviss om att branschen själv har ekonomi nog och intresse och kunskaper nog. De rapporter som vi har fått talar ett annat språk, Per Westerberg. Man har klart och entydigt sagt att det inte alls skulle ha blivit så som ni förmodade, dvs. att bolagens egen prospektering skulle minska — tvärtom har den stimulerats. Detta står f.ö. att läsa i utskottets handlingar. Hugo Bergdahl har gjort en bedömning på förhand av minerallagstiftningskommitténs intresse och förmåga att se på den i och för sig angelägna fråga som folkpartiet nu har fört fram i denna debatt. Eftersom jag själv tillhör denna kommitté, måste jag säga att jag inte skulle våga mig på ett så tvärsäkert uttalande som Hugo Bergdahl nu gör, nämligen att kommittén är tandlös på detta område. Till Lars-Ove Hagberg: Jag vet att Gruvindustriarbetareförbundet inför de förutsättningar som gällde hyste tvekan och var angeläget om att något avtal inte skulle träffas mellan LKAB och BP - det är ett känt faktum. I dag har man att ta ställning till vad som sedan har skett. Jag har, som jag angett i mitt anförande, ingen klar bild av detta, men något alarmerande har dock inte hänt. Inflytandet från utländska företag diskuterade vi tidigare, och när man nu säger att det i högsta grad är en ägandefråga, måste jag be att få återkomma med några kommentarer om just de speciella förhållanden som gäller förstatligande av mineralförekomster som nu är privata.
Herr talman! Till Karl-Erik Häll vill jag säga att han ju själv i sitt inledningsanförande hänvisade till rapporten där man pekade på att det fanns vissa inslag i nuvarande prospekteringsverksamhet som inte riktigt var till fyllest och att det fanns anledning att korrigera detta. Rapporten visade sedan att prospekteringsverksamheten har varit betydelsefull och är betydelsefull när det gäller att söka efter nya mineraler — i fråga om detta kan jag givetvis gå Karl-Erik Häll till mötes. Men detta visar också att vi 1982 hade behövt ett lämpligare underlag, som kanske hade gett oss ett bättre beslut och som kanske hade lett till att vi fått en annan inriktning av hela vår mineralpolitik. Om landet nu inte behöver något uran anser jag att Karl-Erik Häll bör gå oss till mötes. Skriv då in att vi inte heller behöver slänga pengar på prospektering och att vi skall använda de pengar som skulle gå till uranprospektering och uranbrytning till något viktigare. Med en sådan politik, kanske också med en lägre ram, skulle vi kunna få större nytta av de kvarvarande miljoner som finns till förfogande under den här programperioden.
Herr talman! Vilka lönsamma projekt, Karl-Erik Häll, skulle inte ha kommit till stånd, om inte programmet för ökad prospektering hade satts i sjön? Hade verkligen, precis som Karl-Erik Häll själv indirekt medger, bolagen inte tagit sitt ansvar med hänsyn till sin egen framtid och den långsiktiga planeringen samt gjort de prospekteringsinsatser på lönsamma områden där sannolikheten för att hitta brytvärda mineraler varit tillräckligt stor? Herr talman! Jag tycker att Karl-Erik Häll indirekt har bevisat vår reservations riktighet. Jag vill även göra ett tillrättaläggande och säga att Lars-Ove Hagberg bör vara medveten om att det finns en skillnad i uppfattning mellan Karl-Erik Häll och mig som framgår av reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Jag noterar i den här debatten att det numera finns en stor samstämmighet mellan socialdemokratisk och borgerlig mineralpolitik. Det är några miljoner här och där och satsning på viss prospektering som kan skilja dem åt. I grunden är de båda tydligen överens. Karl-Erik Häll säger att regeringens satsningar nu faktiskt har stimulerat de privata intressena till ökad prospektering. Det var i och för sig ingen sensation — det stämmer väl överens med den nuvarande regeringspolitiken, som kortsiktigt gör allt för att få fart på det ena och det andra men inte tänker på följderna. När det gäller avtalet mellan brittiska BP och LKAB och vilka förutsättningar det har, utgår jag från att Gruvindustriarbetareförbundet fortfarande är emot detta och anser att kunnandet finns i Sverige eller så att säga kan upparbetas. Här finns ju grunden för det egentliga kunnandet — vi bör eljest skaffa oss det själva. Karl-Erik Häll säger att det ännu inte har kommit fram något alarmerande. Men skall vi vänta tills det alarmerande kommer? Man måste väl göra en analys. Detta internationella beroende, Karl-Erik Häll, kan vara ödesdigert för den svenska nationen i ett ordentligt krisläge och för den svenska industrin. Titta bara på elektroniken i dag. Vi kan väl inte avvakta innan vi gör någonting åt situationen. Vi vet ju i dag att BP är ett av de största energibolagen som lägger under sig mineraltillgångar över hela världen. Det är ingen tillfällighet att företaget försöker vara med även i Sverige och skaffa sig kunskap. Man försöker skaffa sig inflytande över världens mineralpolitik och skall naturligtvis styra den utifrån detta. LKAB och Sverige har, såvitt jag förstår, ytterst litet att säga till om i ett krisläge, när man gått in i ett så avancerat samarbete. Mineralförekomsten skall förstatligas; det måste vara grunden. Jag vill återigen erinra om och föra till protokollet det som jag tycker att socialdemokraterna på nytt bör fundera över, nämligen vad Hjalmar Branting sade i riksdagen år 1897: Det gäller den egendom om vilken ingen människa kan säga att den bör tillhöra en enskild person. Det gäller vad som finns nedlagt i våra berg, i det svenska folkets gemensamma jord. Det gäller att på alla sätt låta den komma det allmänna till godo. Nuvarande mineralpolitik har inte den inriktningen.
Herr talman! Jag har inte sagt, Karl-Erik Häll, att minerallagstiftningskommittén är tandlös. Tvärtom har jag förhoppningen att den kommer att vara på bettet. Jag har sagt att det torde vara lämpligt att regeringen ger vissa tilläggsdirektiv, som klarare fastslår vilka målsättningar man bör ha just när det gäller naturvårdsintressena. Eftersom Karl-Erik Häll medverkar i kommittén går det förhoppningsvis fram att önskemål om att dessa målsättningar finns från mer än ett håll. Sedan, herr talman, måste jag, om jag får ta tillfället i akt, ge Lars-Ove Hagberg rätt i hans konstaterande att den socialdemokratiska mineralpolitiken nu har en helt annan inriktning än när partiet var i opposition.
Herr talman! Låt mig börja med att bemöta Per-Ola Eriksson. Jag lyssnade så intensivt jag kunde till hans inlägg och är frestad att säga: Jag har hört det, men jag har inte riktigt förstått det. När det gäller önskemålet om att ha ett bättre beslutsunderlag vill jag fråga om det finns någon i den här kammaren som inte har upplevt att man av och till känner behov av bättre beslutsunderlag. Vi fattade ett beslut på det beslutsunderlag vi hade. Erfarenheterna av det håller på att växa fram. Den tidigare åberopade rapporten ger ganska hyggliga besked om att satsningarna givit goda resultat. När det gäller uranet vill jag säga att det naturligtvis inte är den debatten vi nu skall föra. Jag fick inget besked om huruvida det finns någon som med hjälp av anslaget på 300 milj.kr. prospekterar efter uran. Jag tror inte att det finns någon som gör det. När det sedan gäller motiven skall jag inte vidga debatten men vill ändå säga beträffande påståendet i motionen, att vi från omvärlden kan köpa allt det uran vi behöver, att vi ju har fått oss en tankeställare de senaste dagarna i samband med besök av representanter för de länder där vi uppenbarligen köper en del av det uran vi använder. Men detta kanske, som sagt, hör hemma i en annan debatt. Per Westerberg ställde en omöjlig fråga; det är han medveten om. Man kan aldrig ställa frågan: Vad skulle ha hänt om inte det här hade kommit till stånd? Jag utgår ifrån att Per Westerberg inte heller har begärt att få ett svar på den frågan. Den hör ju till de eviga frågeställningarna, som man alltid kan fundera över och som man i en trängd situation kan kasta in i debatten. Till Lars-Ove Hagberg: Jag är alldeles övertygad om att det är riktigt att ägande ger makt — makten att styra utvecklingen. När Lars-Ove Hagberg i det sammanhanget säger att staten borde vidga sitt ägande är det en självklar förlängning av det här resonemanget från vpk:s sida. Men att i den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i föreslå ett förstatligande av Boliden framstår för mig och förmodligen för många andra — måhända också för en och annan i vpk — som ett dåligt skämt. Därmed vill jag inte på något sätt gå i polemik med den politiska övertygelsen bakom denna mening. Jag är övertygad om att det avtal mellan LKAB och BP som nu under kort tid har verkat, följs med utomordentlig noggrannhet från mitt eget fackförbund, Gruvindustriarbetareförbundet. Det har inte framkommit något som givit mig anledning att ändra den ståndpunkt jag hade tidigare, att inget alarmerande nu har hänt. Jag tror inte att jag sade ”ännu” har hänt, men även om jag sade det, innebär inte detta ”ännu” att jag förväntar mig att något alarmerande skall hända. Får jag sedan säga till Hugo Bergdahl att minerallagstiftningskommittén, såvitt jag kunnat utröna, redan är väl tillgodosedd i de direktiv som gäller. Utan min medverkan ligger alltså detta önskemål om skyddet för miljön redan på kommitténs bord.

Herr talman! Eftersom torv i lagstiftningssammanhang jämställs med mineral ber jag att i den här debatten ett tag få ägna mig åt just torven. Den form av torvtäkt som vi här kommer att diskutera har ingenting gemensamt med den husbehovstäkt som förekommer ute på landsbygden när det gäller bränsle och strö. Nej, här gäller det torvtäkt i stor skala — i så stor skala att hela landskap kan komma att förändras — medan husbehovstäkten egentligen aldrig lämnar några spår efter sig i naturen. Att man i den allmänna energijakten kastar sina blickar på torven är väl ganska naturligt, eftersom ungefär 20 26 av den svenska arealen anses vara myrmark i en eller annan form. Skall vi inskränka oss till sådan myrmark som har en torvmäktighet av 30 cm och däröver, prutas hälften av arealen strax bort, och det är alltså 10 90 av vår totalareal som är myrmark. Av dessa är det, enligt den torvinventering som nämnden för energiproduktionsforskning själv betecknat som bristfällig, ungefär 70 96 som ligger i norra Sverige. Med andra ord: De exploaterbara torvtillgångarna ligger mycket spridda. Men där de finns spelar de en mycket stor roll för vattenförsörjningen, för rennäringen, för vetenskapen, för naturvården och även i många andra sammanhang. Vi måste ha klart för oss att snart sagt varenda liten knappnålshuvudtjärn, som orienteringslöpare säger, utgör ett oersättligt arkiv för vårt lands naturvetenskapliga historia, vilket skulle totalt förstöras om en exploatering kom till stånd. Det är inte bara ett historiskt system just i den exploateringshotade trakten som förstörs. Vi vet ju att det i samband med den torrläggning som sker i varierande grad också inträffar en kraftig ökning av försurningen. Hur den kommer att påverka vattenkvaliteten, därom tiger man försiktigtvis. Men nog förefaller det åtminstone mig ganska egendomligt att vi samtidigt som vi efterlyser sådana energikällor som innebär att försurningen minskas, med frejdigt mod kastar oss över något så försurande som torven. Det är fortfarande så pass mycket av det som hänger samman med torvexploateringen som vi inte känner till, att vi kanske borde ställa oss något tveksamma till en alltför storskalig produktion, i varje fall så här i början. Från energiproduktionsnämndens sida har man också framhållit att vi måste betrakta torven i myrarna som en icke förnyelsebar resurs. Den ringa tillväxten — från en tiondels millimeter till en halv millimeter om året, i någon mån beroende på klimatet — bekräftar att det är en tillgång som icke förnyas. Torven är alltså ett kapital som för evigt förbrukas. Därför är det ett krav, inte minst ur naturvårdssynpunkt, att särskilt stor hänsyn tas. Utskottet talar om en samordning mellan tillämpningen av minerallagstiftningen och annan lagstiftning — främst byggnads-, rennäringssamt naturvårdsoch miljöskyddslagstiftningarna. Det är utmärkt och det överensstämmer väl med vad riksdagen uttalade när den ställde sig bakom den energipolitiska propositionen 1980/81:90. Men när det gäller tillämpningen har skönhetsfläckar inte saknats. De flesta koncessionsansökningarna har inte varit kontroversiella. Men det är ju inte i sådana fall som lagstiftningen sätts på prov, utan det är när åsikterna går isär. I de fall där så har skett — jag vill bara peka på ett enda, nämligen Norrhedsprojektet — har det gällt frågor av mycket stort intresse ur naturvårdsoch rennäringssynpunkt. Men trots att dessa intressens företrädare, såväl myndigheter som organisationer och enskilda, har motsatt sig projektet, har inte i något fall koncession vägrats. Riksdagens uttalande 1980/81 om hänsyn till framför allt naturvården och rennäringen är redan glömt. Jag vill påpeka detta, eftersom utskottets talesman nyss hänvisade till att vi redan har beslutat om att man skall ta hänsyn till naturen. Ja, men det beslutet har inte tillämpats eller i varje fall tillämpats på sådant sätt av de prövande instanserna att jag för min del har svårt att dela utskottets ljusblå förhoppning om att tillämpningen av minerallagstiftningen när det gäller naturvården och rennäringen kommer att undanröja alla bekymmer. Prövningsmyndigheterna har visat att det gamla beslutei behöver skärpas, för att vi skall få denna tillämpning som vi eftersträvade förra året. Det är med hänsyn till dennna tillämpning som brister i förhållande till föregående års beslut som jag yrkar bifall till Hugo Bergdahls reservation 11.

Herr talman! Sverige är ett land med rika mineraltillgångar och med ett brett kunnande på mineralområdet. Men när det gäller att ta till vara vissa naturtillgångar är det sämre beställt. Så är det när det gäller vanadin. I dag bryts ingen vanadin i Sverige, trots att fyndigheter redan är kända, fyndigheter som skulle täcka Sveriges behov av vanadin i 30 år. I dag gör vi oss helt beroende av import, och det kan inte vara ekonomiskt försvarbart för Sverige. De fyndigheter som jag vill åberopa är de som jag tagit upp i motion 697. De ligger i Hälsingland. För några år sedan hade vi i min hemkommun Ljusdal förhoppning om att vanadinbrytning skulle komma i gång i Järvsö. Förhoppningarna grusades. Nämnden för statens gruvegendom undersökte men fann att det i Bjuråker, som också ligger i Hälsingland, fanns mer brytvärd vanadin, fyndigheter som visat sig innehålla brytvärda kvantiteter, 13,2 miljoner ton med 0,23 26 vanadin, alltså landets mest brytvärda vanadinfyndighet. Nu säger näringsutskottet att det med hänsyn till NSG:s långt gångna utredningsarbete inte är motiverat att riksdagen begär några initiativ från regeringens sida för att få i gång en exploatering. Jag vill säga: Jo, i allra högsta grad är det befogat, för nu vill nämnden för statens gruvegendom lägga även en brytning i Bjuråker på is, vilket återigen innebär ett bakslag för Hälsingland, där det råder stark undersysselsättning och där varje arbetstillfälle som kommer till stånd är oerhört välkommet. Jag är tacksam för de kompletterande uppgifter som utskottets talesman Karl-Erik Häll gav i sitt inledningsanförande angående vanadinbrytning. Men trots det vet vi inte om något positivt kommer att hända i Hälsingland under överskådlig tid. Herr talman! Nu till den andra delen av mitt yrkande i motion 697, en begäran att regeringen tar initiativ för att få i gång en brytning av nickeli Los i Hälsingland. Först bör vi konstatera att Sverige tillhör de länder som har hög förbrukning av mineralråvaror per capita. För nickel är den högst i världen. Man borde alltså genast sätta i gång med nickelbrytning i Los. Men även på denna punkt säger utskottet att nickelfyndigheten i Los f. n. inte är brytvärd. Enligt NSG finns intressanta nickelfyndigheter på annat håll. Framför allt gäller detta ett område i Västerbotten. Man kan befara att västerbottningarna en dag får samma besked från statens representanter för gruvegendom som vi har fått i fråga om vanadin, att ingen brytning av nickel skall ske inom överskådlig tid. Med den viljeinriktning som den socialdemokratiska regeringen har visat på mineralpolitikens område är det viktigt att de fyndigheter som är kända snabbt tillvaratas och att resurser tilldelas för att få i gång denna utveckling. Det finns utvecklingsmöjigheter, men utveckling kommer inte av sig själv. Det krävs en statlig, aktiv mineralpolitik. Herr talman! Jag kommer vid en eventuell omröstning att stödja reservationerna 7 och 8 till näringsutskottets betänkande 28.
Herr talman! Jag kan mycket väl förstå de känslor som Iris Mårtensson har inför det besked som vi gemensamt har läst i tidningarna. Det kan skapa litet oro omkring den framtida förutsättningen för vanadinbrytningen i Bjuråker. Jag känner själv den oron. Det var en av orsakerna till att jag genom utskottskansliets försorg försökte få reda på vad man nu planerar att göra. Jag har försökt att ge en bild av det. Min förhoppning och min utgångspunkt i resonemanget är att man inte kommer att underlåta att använda de tekniska förutsättningar som uppenbarligen finns, i samarbete med järnbruken eller på annat sätt, för att ta till vara förekomsten av vanadin både av industripolitiska skäl och av sysselsättningsskäl. Vanadinfrågan kan lösas på många olika sätt. Det finns alltså en uppenbar konkurrenssituation mellan gruvbrytning av vanadin och framtagande av vanadin i exempelvis stålverksprocessen. Det är fråga om på vilket sätt man kan motivera den ekonomiska insats som det under alla förhållanden måste bli tal om. Jag är därför på det klara med att det är av ganska stort intresse vilken ståndpunkt NSG:s styrelse den 19 juni kommer att fatta till den rapport som nu har lämnats. Iris Mårtensson påtalade också nickelförekomsten. Vi har i utskottets betänkande konstaterat att vi har en bristsituation totalt sett vad gäller nickel, men att det inom landet finns nickelförekomster av varierande mäktighet och intresse. Oavsett att jag är norrbottning skulle jag ha svårt att väga sysselsättningstillfällen i Los mot sysselsättningstillfällen i de inre delarna av Västerbotten. Man måste förstå att det även där kan uppstå en ganska besvärande situation.

Herr talman! Man känner sig en aning stressad den sista veckan. Det är stora, viktiga frågor som skall debatteras. Ändå skall man inte begära repliker, och man skall korta ner sina anföranden. Här har ledamöter stått hela våren och använt en väldig massa tid till frågor som kanske varit mindre väsentliga. Till Karl-Erik Häll vill jag först säga att jag har oerhört svårt att förstå att merparten av det som finns under jord i vårt land skall tas om hand av ett litet fåtal människor. Det vore mer naturligt att de vinster man gör på naturfyndigheter som exploateras under jord skulle tillfalla det svenska folket. Jag kan inte förstå varför vinsten från exempelvis guldfyndigheterna i Enåsen utanför Ramsjö i Hälsingland skall hamna i fickorna på Boliden AB:s aktieägare. Inom arbetarrörelsen i det här landet kunde man väl vara överens om att nationalisera ett sådant bolag som Boliden. Det är beklagligt att Karl-Erik Häll betecknar ett sådant förslag som ett skämt. Karl-Erik Häll borde ta tillbaka sitt påstående. Sedan till frågan om vanadin i Bjuråker och Järvsö. Det är inte första gången som jag motionerar i denna fråga, och det är bra att jag nu har fått med mig flera ledamöter från Gävleborgs län. Nu har NSG konstaterat att det är lönsamt att bryta vanadin i Bjuråker. Där finns den största fyndigheten. Visserligen finns det vissa problem när det gäller vilka järnoch stålverk som skall ta hand om malmen, om det nu blir fråga om att tillämpa den metoden. Såvitt jag förstår finns det inga oöverstigliga hinder. Det går också att använda plasmametoden, men då får man kol. Sedan uppstår det naturligtvis vissa problem med hanteringen av kolet, osv. Men inte heller detta torde vara något olösligt problem. Det står klart att det är lönsamt att bryta vanadin i Bjuråker. Fyndigheten är stor. Vi är i dag helt beroende av import, vilket ur många aspekter är oroväckande. Kan vi göra oss mindre beroende av andra länder när det gäller en så viktig metall, tycker jag att vi skall göra detta. Därför anser jag att det är viktigt med en riksdagens viljeyttring, som går ut på att regeringen ges till känna att man snarast bör igångsätta brytning av vanadin i Bjuråker. Det är inte bara det att importen kan minskas. Sätter vi i gång med brytning, kan det kanske också bli export. En annan viktig sak i Hudiksvalls kommun — även Ljusdals kommun skulle f.ö. beröras — är frågan om arbete. I ett annat ärende i dag har jag talat om hur svår situationen är på arbetsmarknaden. Inte minst från denna synpunkt är det viktigt att riksdagen nu gör ett uttalande om att brytning av vanadin bör igångsättas i första hand i Bjuråkers kommun. Jag utesluter inte heller att det är möjligt att bryta vanadin i Järvsö, eftersom det finns en icke obetydlig fyndighet även där. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 8.
Herr talman! Även jag tycker, Bertil Måbrink, att det vore mycket naturligare om det beträffande malmoch mineralförekomsterna förelåg en annan ägarstruktur. Men varje dag när jag öppnar ögonen konstaterar jag att verkligheten inte ser ut på detta sätt. Om vi som det står i vpk:s motion skulle förstatliga Bolidenbolaget, för att nu beröra bara en bit av vad vi talar om, skulle jag vilja fråga: Vad är priset på Bolidenbolaget i dag? Märk väl Bertil Måbrink: Det var mot denna bakgrund som jag talade om ”ett lite dåligt skämt”. Hur mycket skall staten betala för företaget? Skall företaget måhända förstatligas under andra premisser? Om man nu skulle gå in för att nationaliseringen skulle ersättas, föreställer jag mig att riksdagen finge skaka fram åtskilliga miljarder kronor. Om det är Måbrinks uppriktiga mening i dagens ekonomiska läge, känner jag inte den minsta anledning att ta tillbaka mitt påstående att vpk:s förslag i den här diskussionen faktiskt är att betrakta som ett dåligt skämt. Låt mig vidare i frågan om vanadinbrytningens lönsamhet säga: Tänk om det vore så, som Måbrink påstår, att den är klart lönsam, naturligtvis på grundval av den ekonomiska bedömning som Måbrink gör. Jag har i min hand ett besked från dem som borde känna till den här frågan — jag utgår från att de i varje fall kan den bättre än jag. De penetrerar där på allvar under vilka förutsättningar som en sådan brytning kan göras lönsam. Rapporten skall nu behandlas i NSG:s styrelse, och de rön och det utgångsläge som där redovisas har brevledes delgivits SSAB. Man förväntar sig nu ett svar därifrån. Jag önskar att jag kunde vara lika tvärsäker som Måbrink. Då skulle allting vara betydligt enklare. Men, som någon tidigare sade, man behöver ofta ett ganska bra underlag, dvs. helt enkelt vara seriös, när man lägger fram sina förslag.
Herr talman! NSG har uttalat sig för att fyndigheten i Bjuråker skulle vara lönsam att exploatera. Det tycker jag är tillräckligt för att riksdagen nu skall kunna göra en ordentlig viljeyttring i frågan. Karl-Erik Häll tar i något alldeles fantastiskt när det gäller spörsmålet om kostnaden för en nationalisering. Kostnaden är alltså socialdemokraternas huvudargument. Principerna när det gäller ägandet är alltså oväsentliga. Vad vi har begärt är att arbetarrörelsen gemensamt skulle göra upp en plan för vilka företag som man i första hand skall nationalisera. Låt oss göra det först, Karl-Erik Häll! Sedan kan vi diskutera kostnaderna. Men självfallet måste man också ändra på grundlagen. Det är en annan förutsättning. När det sedan gäller kostnaderna får man naturligtvis väga in en mängd faktorer. Har inte Boliden fått tillräckligt betalt under alla de år som bolaget har exploaterat naturfyndigheterna i vårt land? Också sådana faktorer måste naturligtvis vägas in. Jag tycker inte att kostnaden behöver resas upp som något enormt hinder. Låt oss först och främst diskutera en plan för hur det här skall gå till! Det är det vi har begärt. Vi har aldrig påstått att nationaliseringen skall ske över en natt, men Karl-Erik Häll resonerar ungefär som om vi skulle ha framfört förslag i den riktningen.
Herr talman! Jag var naturligtvis litet naiv när jag ställde min fråga till Måbrink. Jag visste naturligtvis att jag inte skulle få något svar på den. Man kan naturligtvis tala länge om ett önskemål om en plan för nationalisering av privat egendom. Så länge man gör det behöver man inte redovisa vare sig kostnader eller tillvägagångssätt. Men det vore ganska angeläget att man också tänkte litet längre. Om man nu verkligen skulle få majoritet för en plan, skulle ju alla människor ställa kravet att få reda på vad den skall innehålla. Det var mot den bakgrunden som jag tänkte — kanske litet förmätet — efter att också ha läst motionen och närvarit vid utskottets behandling, att jag möjligen skulle kunna få litet ljus på vägen från vpk:s sida när det gäller hur man har tänkt sig förlängningen av sitt förslag. Men jag lovar, herr talman, med hänsyn till många faktorer, inte minst tiden, att i varje fall inte jag skall förlänga denna debatt ytterligare. Jag skall inte ställa några frågor som jag på förhand vet att jag inte kommer att få något svar på.
Herr talman! Karl-Erik Häll är verkligen demagogisk. Och det måste han naturligtvis vara, eftersom han inte är ett dyft intresserad av någon nationalisering. Det är bara att konstatera detta. Vi menar att nyckelindustrier i vårt land icke skall vara i privat ägo. Boliden är faktiskt en sådan nyckelindustri. Vi menar att det bolaget bör ingå i en plan för nationalisering av ett antal företag. Om man upprättar en sådan plan, Karl-Erik Häll, förutsätter jag att man diskuterar och väger in olika faktorer. Det måste också finnas en tidsplan för när denna nationalisering skall vara slutförd. Därvid måste hänsyn tas till bl.a. kostnadsfaktorerna. Jag har också besvarat Karl-Erik Hälls fråga om vilka kostnader som skall räknas in vid en nationalisering. Jag har alltså inte alls lämnat hans frågor obesvarade. Däremot kan jag inte precisera och säga att kostnaden uppgår till exempelvis 10 eller 12 miljarder kronor. Det får man se när man arbetar med nationaliseringsplanen. Jag konstaterar än en gång att Karl-Erik Häll icke vill röra ett enda finger för att åstadkomma en nationalisering, utan han tar upp andra saker.
Herr talman! Nu börjar det bli ganska intressant. Jag har till skillnad från Bertil Måbrink varit med om att aktivt arbeta för en nationalisering av svensk gruvindustri, och jag känner till värdet av det i och med att LKAB blev helstatligt. Jag vet precis hur man dessförinnan hade behandlat LKAB som gruvföretag. Sedan dess har jag glatt mig åt att detta företag har kunnat inleverera ganska ordentliga vinster till statskassan till fromma för folkhushållet. Jag har emellertid också varit med om att detta företag gått dåligt. Det har gjort mig klart medveten om -— vilket jag förmodar att också Bertil Måbrink är utan att bry sig om det — att det talas om att brytningen och vinsterna av det som ligger under jorden bör tillfalla samhället. Jag har även viss erfarenhet av att man också kan få vara med om att dela förluster — det är jag inte rädd för. Det tillhör en del av den verklighet som jag ser när jag öppnar mina ögon.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 38 behandlas yrkandena i Börsoch fondproposition 164 om börsoch fondkommissionslagstiftningen med tillhöran de motioner, framför allt från oppositionen. Det framgår mycket tydligt av näringsutskottets betänkande att det är betydande åsiktsskillnader mellan oppositionens och regeringens företrädare på detta område. Det återspeglar sig också i antalet reservationer i ett förhållandevis tunt betänkande i övrigt. Majoriteten vill till att börja med göra en betydande förändring genom att utvidga antalet ledamöter i börsstyrelsen från sju till nio. Det skall vara ytterligare två statliga representanter, hävdar majoriteten. Oppositionen och i synnerhet moderaterna kan inte godta det resonemanget. Det behöver inte vara en så stark statlig eller samhällelig majoritet i börsstyrelsen. Det finns risk för att börsstyrelsen i det läget kommer att uppfattas som inte varande ett fristående organ i förhållande till statsmakten, och detta kan komma att negativt påverka möjligheterna att bredda aktieägandet på Stockholms fondbörs och göra börsen mer internationell. Vi finner därför anledning att yrka avslag på regeringens proposition i den delen. Den andra punkten, som är uppe till behandling, gäller fondkommissionärernas handelslager. De har under ett antal år fått ha i lager 4 96 av den genomsnittliga omsättningen, dock maximerat till ett visst antal miljoner kronor. Regeringen går med på att höja maximilagret till 50 milj.kr. Vi moderater tycker att det är ett alltför lågt belopp. I stället bör regeln om att få ha 4 96 av den genomsnittliga omsättningen de två senaste åren, utan något beloppstak, gälla även i fortsättningen. Orsaken därtill är ganska naturlig. I och med att vi har fått en väsentligt vitalare kapitalmarknad för riskkapital, med OTC-noterade företag och ett stort antal bolag strax utanför börsen, har också fondkommissionärerna fått ett helt annat tryck på sig att hålla lager, att vara market makers för nya småföretag, som behöver nytt och friskt riskkapital. Av denna orsak — förutom de höjda börsvärdena — bör fondkommissionärerna få hålla ett väsentligt större handelslager för att kunna erbjuda en erforderlig service till småspararna. Vi tar såsom en tredje punkt upp cirkelägande och maktkoncentration i näringslivet. Vi gör det genom en begäran om tilläggsdirektiv till utredningen om graderad rösträtt på aktier. Vi anser att den ökande andelen cirkelägande, där företag äger varandra och där bolagsledningar blir i princip oavsättbara för de enskilda aktieägarna eller hela bolagsstämmor, om man inte får stöd från ett antal andra bolag, är en sak som det finns anledning att se på för denna utredning. Vi möts dock inte av någon förståelse från majoriteten i detta sammanhang. Jag tycker att det är något uppseendeväckande att majoriteten inte vill närmare studera den maktkoncentration som cirkelägande på Stockholms fondbörs ändå innebär. Vi vill från oppositionens sida även rikta uppmärksamheten på att man 76 behöver fortsätta det arbete som börsstyrelsen mycket förtjänstfullt påbörjat med att öka informationen till aktieägarna, då i synnerhet till de mindre. I och med att börsen har blivit mer internationaliserad behövs en betydande samordning med vad som förekommer på de stora internationella börserna. I detta avseende har man i många länder ett mer vittgående informationskrav än som är fallet här hemma i Sverige. Såsom en femte punkt tar vi upp minoritetens och de små aktieägarnas ställning gentemot majoriteten. I detta avseende tycker vi att regelverket på börsen är för svagt i Sverige i förhållande till vad som gäller exempelvis i London och New York. Det finns anledning att uppmana börsstyrelsen och näringslivets börskommitté att se över regelverket för att stärka minoritetens och de små aktieägarnas ställning i förhållande till majoriteten. Det är motiverat att ytterligare trycka på det direkta kravet på lika behandling av små och stora aktieägare vid exempelvis övertagande av företag, vilket en uppblossande debatt under senare tid har givit vid handen inte alltid har varit fallet. Det är uppseendeväckande att socialdemokraterna ställer sig negativa till detta krav. Såsom en sjätte punkt anser vi att det finns skäl att se över graderingen av börslistorna. Vi tycker inte att regering och riksdag i sig skall ingripa men däremot att man skall göra ett uttalande av den innebörden att vi får de stora bolagen på den s.k. Al-listan och de minsta på de s.k. OTC-listorna. Vad vi i oppositionen i hela detta betänkande har tryckt på är att man skall ge tilläggsdirektiv till utredningen om att se över maktkoncentrationen i näringslivet, i synnerhet bland börsföretagen genom cirkelägande, samt vidga rätten för de mindre aktieägarna och minoriteten. Jag måste ånyo säga att jag är förvånad över att majoriteten inte har velat gå oss till mötes på någon enda punkt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga sex reservationer.
Herr talman! Regeringen har i proposition nr 164 föreslagit vissa ändringar av börsoch fondkommissionslagstiftningen. Den första gäller en utökning av börsstyrelsen. Dessutom föreslås att regeringen själv skall tillsätta majoriteten i börsstyrelsen samt att det allmänna skall utse den kvalificerade majoritet som krävs för vissa beslut. Förslaget om förändringar av börsstyrelsens sammansättning lägger man fram trots att departementschefen själv i propositionen säger att ”börsstyrelsen på det hela taget kunnat bemästra de problem som under senare år uppstått”. Man har egentligen inte framfört något annat argument för förändringen än det allmänsocialistiska. Jag yrkar härmed bifall till reservation 1, som innebär avslag på propositionen i denna del. Vi har i utskottet även behandlat förslaget i propositionen om hur stort handelslager av aktier som fondkommissionärerna skall tillåtas ha. Vi har tagit emot uppvaktningar från Svenska bankföreningen och från PK-banken. När vi har tagit del av deras synpunkter, har vi fått helt klart för oss att den övre gräns på 50 milj.kr. som föreslås i propositionen är alldeles för låg. Därför yrkar vi att den gränsen helt enkelt tas bort. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag yrkar också bifall till reservation nr 4. Det är mycket viktigt med en god information från börsföretagen till allmänheten. Det gäller inte minst till de små aktieägarna och de många nya aktieägarna som vi har fått på senare tid genom det ganska omfattande fondsparandet. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! För folkpartiet är det väsentligt att möjligheten till enskilt sparande i aktier förbättras. Det finns flera skäl till vårt intresse för den här frågan. Bl. a. innebär ett breddat aktieägande att man minskar maktkoncentrationen och att vi får ett sparande som bidrar till näringslivets försörjning med riskkapital. En förutsättning för att flera småsparare skall våga skaffa aktier är att deras sparande är skyddat mot manipulationer. Mot den bakgrunden tycker vi att det här regeringsförslaget egentligen mest kännetecknas av de åtgärder som har utelämnats. Det är faktiskt anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen och nu också socialdemokraterna i utskottet intar en så avvaktande hållning till förslagen om en bättre börsetik. Den här propositionen innehåller t.ex. ingenting om insideraffärer, ingenting om informationen till den aktiesparande allmänheten och inte heller några förslag om s.k. uppflaggningsregler. Alla de krav vi framfört för att förbättra reglerna på börsen behöver inte — eller bör inte — föranleda lagstiftning från riksdagens sida. Mycket kan säkert åstadkommas genom åtgärder av börsstyrelsen eller genom överenskommelser inom näringslivet. I något fall kan lagstiftning bli aktuell. Det kan t.ex. gälla insiderspekulation. Vi menar att finansministern snarast måste återkomma med de åtgärder för att skydda småspararna som saknas i det här förslaget. Så några ord om de punkter som finns med i propositionen. Den föreslagna utvidgningen av efteranmälningsskyldigheten ser vi som ett led i en förbättrad information, och den tycker vi är bra. Vi har inte heller några invändningar mot att man förbättrar börsstyrelsens sanktionsmöjligheter. Möjligheten att handla med OTC-aktier i börsens lokaler accepterar vi givetvis också. Här konstaterar vi dessutom i ett särskilt yttrande att börsmonopolet successivt har kommit att urholkas genom de olika förändringar som har skett i aktiehandeln. Vi tycker inte att det är någon nackdel, utan tvärtom att det finns skäl att överväga ett avskaffande av det formella börsmonopolet. Däremot anser vi det inte befogat att ändra sammansättningen av börsstyrelsen. Det finns såväl praktiska som principiella invändningar mot den utökning som föreslås, och såvitt vi har kunnat bedöma fungerar nuvarande storlek och sammansättning av börsstyrelsen utmärkt. Nästa förslag berör fondkommissionärernas handelslager, där belopps Andra instanser har menat att det finns skäl att höja beloppsgränsen ytterligare, och det finns också framställningar om att helt slopa gränsen. Vi har för vår del funnit att det finns starka skäl för det sistnämnda förslaget, vilket då innebär att en fondkommissionärs handelslager kan uppgå till 4 26 av rörelsens årliga omsättning. Vi menar bl.a. att ett större handelslager hos kommissionärerna ökar möjligheten att förenkla handeln med små aktieposter — alltså till småspararna. Slutligen har vi från folkpartiets sida tagit upp frågan om s.k. indirekt kedjeägande, som i allt större utsträckning påverkar marknadens möjligheter att utöva kontroll över börsföretagen. Vi befarar att detta indirekta ägande kommer att ytterligare öka, inte minst på grund av företagens stora likviditet. Vi menar därför att den nytillsatta utredningen om röstvärdet för aktier bör få i uppdrag att utreda också den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga sex reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit ändringar i börsoch fondkommissionslagstiftningen. Näringsutskottet har i sitt betänkande 1983/84:38 behandlat regeringens förslag i denna fråga. I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om Stockholms fondbörs och i fondkommissionslagen. Den skyldighet som nu gäller för börsmedlemmar att anmäla vissa affärer som gjorts utanför börsen, s.k. efteranmälan, utvidgas till att omfatta också fondkommissionärer som inte är börsmedlemmar. Dessutom föreslås att antalet ledamöter i fondbörsens styrelse ökas och att ytterligare regler om börsstyrelsens sanktionsmedel införs. Vidare föreslås en ändring i syftet att klargöra att handel med aktier på den s.k. OTC-marknaden får äga rum i Stockholms fondbörs lokaler. Slutligen föreslås att gränsen för fondkommissionärs handelslager av aktier höjs från 25 milj.kr. till 50 milj.kr. Med anledning av propositionen har de borgerliga partierna i riksdagen väckt motioner med varierande motiv för att avslå regeringens förslag. Näringsutskottets majoritet har funnit regeringens förslag väl avvägda. Frågan om utökning av antalet ledamöter i börsstyrelsen finner majoriteten utomordentligt viktig. Ett ökat inflytande för det allmänna motiveras av börsens allt större samhällsekonomiska betydelse. Det kan också väntas stärka allmänhetens förtroende för fondbörsen och därigenom för hela aktiemarknaden. De nytillkommande ledamöterna kan ytterligare förbättra börsens förutsättningar att bemästra sådana ofta även i politiskt avseende komplicerade problem som kan uppstå på aktiemarknaden. Majoriteten i utskottet tillstyrker regeringens förslag om en utökning av börsstyrelsen. Men i ett avseende vill majoriteten göra en komplettering. Bland de av regeringen utsedda ledamöterna i börsstyrelsen bör ingå en företrädare för löntagarintressena. Beträffande ändringen av gränsen för fondkommissionärs innehav av aktier för egen räkning bör påpekas att vid begränsningsregelns tillkomst uttalades det att den kunde behöva omprövas efter några år. Så skedde 1982. Bankinspektionen har nu ansett tiden vara inne för en ny omprövning och föreslagit att beloppsgränsen vid 25 milj.kr. skall höjas till 50 milj.kr. Majoriteten i näringsutskottet tillstyrker regeringens förslag med instämmande av bankinspektionen i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar avslag på de sex reservationer som finns fogade till betänkandet och bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1983/ 84:38.
Herr talman! Jag måste faktiskt fråga Birgitta Johansson varför socialdemokraterna i utskottet inte är beredda att stärka småspararnas ställning. Skyddet för småspararna och minoriteterna är ju väsentligt bättre utbyggt exempelvis i New York, London och andra städer med stora internationella börser. Socialdemokratiska företrädare har talat om värdet av småsparande, även i aktier. Varför vill man då inte tillgodose vårt krav, eller i alla fall i någon mån gå oppositionen till mötes på denna punkt? Varför vill man inte titta på den maktkoncentration till några få personer eller företagsledningar som är en följd av cirkelägandet? Vore det inte mer konstruktivt att i utredningen om den graderade rösträtten studera också cirkelägandet, i stället för att koncentrera utredningsarbetet på en enda fråga? Jag har mycket svårt att inse behovet av ett ökat antal statliga representanter i börsstyrelsen. Jag tror inte att det skulle öka förtroendet eller leda till att allmänheten skulle vilja spara mer —i synnerhet inte som man på en rad andra punkter går emot småspararnas och minoriteternas intressen. När det gäller handelslagren måste jag tillägga följande. Om handelslagren får uppgå till 4 26 av en genomsnittlig omsättning för fondkommissionärerna — utan ett tak på 50 miljoner — ökar möjligheterna för i synnerhet de mindre företagen att ta sig in på OTC-marknaden. Det är framför allt de som har behov av att det finns handelslager för små poster på OTC-marknaden. Det är faktiskt ett lätt småföretagarfientligt förslag som socialdemokraterna har lagt fram.
Herr talman! Som Birgitta Johansson säkert minns gjorde vi i näringsutskottet en mycket ingående prövning av börsverksamheten. Bl. a. tog vi del av synpunkter från bankinspektionens chef Sten Walberg och börsens chef Bengt Grönquist, som båda menade att börsstyrelsen fungerar bra. Det omdömet fick vi också från annat håll. Däremot påtalade man att styrelsen som den i dag ser ut skiljer sig litet från det internationella mönstret, genom att det finns fler ledamöter från det offentliga i vår börsstyrelse. Jag kan inte se någon som helst anledning att gå ytterligare ett steg mot att göra börsstyrelsen till ett statligt organ. Både principiella och praktiska skäl talar emot detta. När det sedan gäller de olika åtgärderna för att skydda småspararna på börsen är naturligtvis informationskravet det absolut viktigaste. Om alla som köper och säljer har ordentlig insyn i det som sker kan de reagera genom köp eller försäljning, och effekten märks då på kursen. För det krävs dock bättre åtgärder än de nu presenterade. Finansministern hade också aviserat att det skulle komma förslag, t.ex. för att motverka insiderspekulation och om införande av s.k. flaggningsregler. Han gjorde det bl.a. i en interpellationsdebatt med Björn Molin i våras. Det är utan tvivel av mycket stor vikt att vi skapar ett ordentligt skydd för småspararna. Jag hoppas att Birgitta Johansson kan hjälpa till med att så snart som möjligt få fram sådana här förslag och därmed förstärka skyddet för småspararna.
Herr talman! Per Westerberg börjar här kritisera den socialdemokratiska regeringen och utskottsmajoriteten för att vi inte skulle vilja få bort det graderade röstvärdet på aktier. Som framgår av utskottets betänkande har regeringen tillsatt en utredning med bemyndigande att undersöka just den frågan. De andra frågorna som tagits upp av både Per Westerberg och Christer Eirefelt har värdepappersutredningen tittat på. Den utredningen har remissbehandlats. Vi kan därför vänta förslag från regeringen vid ett senare tillfälle. Det är mot den bakgrunden som vi i detta betänkande inte har velat ta ställning till dessa frågor.
Herr talman! Det är inte ett avskaffande av den graderade rösträtten som vårt reservationsyrkande gäller. Det har ju tillsatts en utredning om den graderade rösträtten sedan våra motioner skrevs i januari. Vi vill att denna utredning genom tilläggsdirektiv skall få i uppdrag att även studera cirkelägandet och den maktkoncentration som äger rum. Detta har socialdemokraterna i utskottet motsatt sig, och det är det som jag har kritiserat utskottsmajoriteten för. När det gäller skyddet för småspararna och minoriteterna tycker jag ändå — med tanke på det mycket omfattande arbete som utskottet lade ned under oktober och november i höstas — att man från utskottets sida skulle ha kunnat göra något för att försöka leva upp till den internationella standard för dessa grupper som finns på de stora börserna, i synnerhet som man i dag vill gynna sparandet här i landet.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 40 behandlar vi budget Exportfrämjande anslagen samt proposition 168 om exportfrämjande insatser. I propositionen verksamhet talas det mycket om att man skall stödja frihandeln och utveckla den inom Sverige när det gäller utrikeshandeln. Man talar mycket om vårt exportberoende och om vikten av att vi kan stödja och utöka vår exportindustri för att den ekonomiska återhämtningen skall kunna fortgå. Även våra relationer till den gemensamma marknaden berörs utförligt. Man talar om behovet för Sverige av att upprätthålla nära och varaktiga förbindelser med den europeiska gemenskapen. Jag tycker detta innebär en betydande tillnyktring av socialdemokratisk handelspolitik, som tidigare väldigt mycket präglades av en debatt kring IDB och ökade restriktioner när det gällde tekoimport och mycket annat. Det finns anledning att hälsa detta med stor tillfredsställelse. Vi skall dock inte göra om misstaget att öka politiseringen när det gäller exportstödet. I proposition 168 finns ett stort antal utredningar om exportfrämjande insatser redovisade. Vi anser inte att vi skall gå in i dessa utredningsförslag med pekpinnar till Sveriges exportråd om vad det skall göra på det ena eller andra området. Vi har den bestämda uppfattningen att vi får de bästa exportfrämjande insatserna genom att låta Exportrådet, detta halvstatliga organ, med sin stora anpassbarhet, stora förmåga och stora kunnighet självt inom sitt kompetensområde avgöra vilken inriktning och vilka insatser som kommer att kunna leda till det bästa resultatet. Vi tycker att riksdagen i stället till Sveriges exportråd med propositionen borde ha översänt utredningarna utan egna kommentarer. Vi tror att vi på det sättet får den bästa flexibiliteten i Exportrådet, vilket också flera uttalanden från denna organisation givit vid handen. Vi tycker alltså att det positiva med propositionen är att det blivit mer av frihandelsinriktade riktlinjer, men det negativa är de pekpinnar man vill ge Exportrådet med anledning av de olika utredningarna. Vi har även en reservation — nr 4 — om att vi vill avskaffa fartygskreditnämnden. Riksdagens revisorer har själva helt nyligen gjort en utredning om detta som f. n. är ute på remiss. Man menar där att besluten borde samlas på en enda enhet. Den uppfattningen delar vi helt och hållet från moderat utgångspunkt. Därför föreslår vi att fartygskreditnämnden skall läggas ned och dess beslutsfunktion i stället överföras till riksgälden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Det här betänkandet avser två propositioner — dels budgetpropositionen, dels den särskilda propositionen om exportfrämjande åtgär 82 der, som vi haft anledning att behandla i näringsutskottet. När det gäller de ekonomiska ramarna och den övergripande huvudinriktningen av den exportfrämjande verksamheten kan vi från centerns sida i allt väsentligt instämma i regeringens bedömning. Vi har alltså inte haft anledning att invända mot dessa två propositioner när det gäller de övergripande riktlinjerna utom möjligen på en punkt, nämligen i fråga om de mindre företagens exportverksamhet. Där har vi tillsammans med folkpartiet haft anledning att foga en reservation till det här betänkandet. Låt mig, herr talman, inledningsvis säga att jag tror att det är viktigt att mani den här debatten understryker Exportrådets samordnande roll när det gäller att främja svensk export. Utan de insatser som Sveriges exportråd gör skulle svenska exportföretag i dag ha svårt att komma in på nya exportmarknader. När det gäller exportverksamhet måste vi också visa tålamod. Jag tycker att det av och till finns tecken på att företag och organisationer gör detta i alltför liten utsträckning. En inbrytning på exportmarknader ger inte alltid direkta effekter, utan det kan bli en lång tidsutdräkt från beslut om exportsatsningar på nya marknader till det att dessa satsningar genererar pengar och ger vinster. En del tycks faktiskt tro att export ger omedelbara effekter. Så är ingalunda fallet. Det är faktiskt på det sättet att vår export, våra exportindustrier och vårt engagemang alltför länge fokuserats till de stora verkstadsföretagen, till skogsindustrin och till gruvoch stålindustrin. Småföretagens möjligheter till export har kommit litet grand vid sidan om. Men det är klart och tydligt att småföretagens möjligheter till export måste bättre tas till vara och stimuleras. Småföretagen kan tillsammans ge betydande exportinkomster till landet. Detta kan i sin förlängning leda till att sysselsättning tryggas i stora delar av vårt land. Därtill skall läggas att det är viktigt att den gryende tjänsteexport som enskilda företag, kommunala och landstingskommunala organ den senaste tiden visat intresse för också kan åstadkommas. Den landstingskommunala sektorn kan då det gäller sjukvårdsområdet åstadkomma ganska betydande effekter om ansträngningarna samordnas. Där har faktiskt ett arbete inletts. Då det gäller turism finns det möjligheter att vända vårt underskott till betydligt positivare siffror. Jag tror att det är viktigt att man använder alla de kanaler som finns, exempelvis Exportrådet och handelssekretariaten, för att föra ut information om turism i Sverige. När det sedan gäller småföretagens roll är det tillfredsställande att regeringen fullföljer det arbete som Fälldinregeringarna inledde. På den här punkten måste insatserna anpassas efter småföretagens speciella behov och problem. Ett problem som är gemensamt för i stort sett alla småföretag är avsaknaden av tillräckliga ekonomiska resurser. Detta hämmar ofta småföretagens möjligheter att slå sig in på nya exportmarknader. Man anser sig inte ha råd, och man stannar hemma. Därför tror jag att det är viktigt att de ekonomiska resurserna anpassas efter småföretagens behov och att man försöker hitta former för att stimulera småföretagen till nya marknadsinvesteringar. Det är också viktigt att man i det arbete som pågår inom ramen för regionalpolitiska utredningen tar fram nya möjligheter att stötta upp investeringar i nya marknader. Vi menar alltså från centerns och folkpartiets sida i en gemensam reservation att här måste handelssekreterarna och utlandsmyndigheterna i större utsträckning delta i arbetet för att lyfta fram de svenska småföretagen på exportmarknader. Dessa kan aktivt delta i marknadsundersökningar och göra preliminära sådana för att sedan låta företagen och kanske olika organisationer på hemmaplan hjälpa till inför det slutgiltiga ställningstagandet. Det här kostar pengar förstås. Men jag tror att det är viktigt att vi får en prissättning och en debitering som gör det möjligt för företagen att först nå ut på marknaderna och att kostnaderna därefter debiteras. På det viset får de möjlighet att komma ut och kan se resultaten av satsningarna på nya exportmarknader. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till reservation 2 från centern och folkpartiet.

Herr talman! Eftersom Sverige tillhör de länder i världen som är mest beroende av utrikeshandeln, är exportfrämjande verksamhet en viktig nationell angelägenhet. För vår industri är det ett absolut ”måste” att kunna sälja utomlands. Med enbart vårt eget land som marknad skulle det vara omöjligt att bygga upp en produktion som är effektiv och ger billiga varor. Det finns en rad faktorer som påverkar vårt lands exportindustri. Samhällets åtgärder för att främja exporten, som vi behandlar i det här föreliggande betänkandet, är en viktig faktor. Samtidigt är det naturligtvis så att utan en ekonomisk politik som skapar generellt bra förutsättningar för näringslivet blir andra insatser verkningslösa. Våra företag måste vara konkurrenskraftiga ute i världen, annars får vi helt enkelt inte vara med. En annan viktig förutsättning för svensk export är att frihandeln kan upprätthållas. Sverige kan bara förlora om de ekonomiska svårigheterna leder till snäv protektionism, vilket tyvärr har skett och sker i en rad länder. Här måste vi själva ta på oss ett stort ansvar genom att undvika åtgärder som kan leda till handelskrig. Portugals premiärminister påminde vid EFTA-mötet i Visby om Sveriges kvoter för portugisiska tekovaror. Tyvärr är just Sveriges restriktioner när det gäller tekoimporten ett exempel på hur den socialdemokratiska regeringen, trots stolta deklarationer om frihandeln, med konstlade argument och inte alltid efter tillräckligt samråd försöker begränsa importen. Svenska företags konkurrenskraft och en levande och utvecklad frihandel är alltså de viktigaste förutsättningarna för svensk export. När det sedan gäller de konkreta förslagen i detta betänkande har vi från folkpartiets sida inte redovisat några allvarligare invändningar. I flera avseenden innebär åtgärderna ett fullföljande av de satsningar som gjordes av den dåvarande regeringen 1981 och 1982. Inte minst gäller det den uppmärksamhet som ägnas åt våra mindre och medelstora företags möjligheter att nå ut på världsmarknaden. Jag är övertygad om att det i ett stort antal mindre företag finns ytterligare varor och tjänster som väl lämpar sig för export. Det gäller alltså att hjälpa till att överbrygga de speciella svårigheter som dessa företag har att nå ut till en större marknad. Vi har menat att det finns anledning att ytterligare understryka att våra exportfrämjande instanser måste vara speciellt lyhörda för de mindre företagens krav och behov, och vi har markerat det i reservation nr 2 tillsammans med centerpartiet. I folkpartimotioner har vi också redovisat den tveksamhet som finns ute hos de exportintresserade småföretagen inför kraven på samarbete för att få exportstöd. Vi menar att man i större utsträckning än nu borde kunna hjälpa företag som vill göra individuella insatser. Det här har vi dess bättre kommit överens om att poängtera i utskottet, och det är utmärkt. Slutligen har vi i reservation nr 3 tagit upp utbildningsfrågorna. På den här punkten tycker vi att regeringsförslaget är otillräckligt. Vi menar bl.a. att såväl gymnasiesom högskoleutbildningen bör internationaliseras och göras mera exportinriktad, och vi vill ha mera av internationell marknadsföring i ekonomutbildningen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Regeringens förslag vad gäller statens exportfrämjande verksamhet, som behandlas i näringsutskottets betänkande 40, innebär ytterligare 25 milj.kr. till exportfrämjande åtgärder jämfört med föregående budgetårs anslag. Detta är pengar som i första hand går till de mindre och medelstora företagen. De ökade anslagen bör också ses mot bakgrund av ett kärvt budgetläge och det faktum att företagens export redan har fått ett rejält lyft genom den devalvering som den socialdemokratiska regeringen genomförde hösten 1982 och den positiva ekonomiska politik som därefter följde. Att det finns ytterligare pengar till de små och medelstora företagen trots det kärva budgetläget understryker den betydelse som den socialdemokratiska regeringen tillmäter de mindre företagen. Jag tror det finns anledning att notera det i detta sammanhang. Konkret fördelar sig de extra 25 miljonerna på följande sätt: 18 miljoner skall gå till ett nytt exportfrämjande organ, Svensk byggoch energiexport, som skall stimulera byggoch energisektorns export. 6 miljoner skall satsas generellt på insatser för små och medelstora företags export, och hälften av de extra anslagen skall gå till att stimulera underleverantörernas inträde på exportmarknaden. En miljon, slutligen, satsas på en teknisk kunskapsbank som skall stå till exportföretagens förfogande. När det gäller satsningarna på särskilda branscher som föreslås i propositionen och i betänkandet, nämligen byggexporten och energiteknikexporten, kan ett par saker noteras. Man kan ju säga att byggbranschen redan är en stor exportbransch och att den redan är på god väg. Å andra sidan vet vi att det i den branschen finns en unik kompetens, att branschen är mycket framgångsrik genom det stora byggande vi tidigare haft i Sverige, och vi vet också att mindre byggföretag behöver komma ut på marknaden. Detta är alltså bakgrunden till de satsningar som regeringen föreslår och som också utskottet ställer sig bakom. Energiteknik är en något nyare exportbransch.

Jag tror att det som har kommit fram genom de ambitiösa energiforskningsoch utvecklingsprogrammen också är något som vi bör kunna dra nytta av genom exportsatsningar. Detta är alltså bakgrunden till den satsning regeringen föreslår på detta område. Inte minst i detta sammanhang kan småföretagen vara med. Många gånger är det de som har upptäckt de nya teknikerna och har gjort viktiga utvecklingar på området. Satsningarna skall alltså göras genom ett särskilt organ inom ramen för Sveriges exportråd, nämligen Svensk byggoch energiexport. Det förtjänar noteras att man inte bygger upp ett nytt byråkratiskt organ, utan detta organ verkar inom ramen för Sveriges exportråd. Vi tycker inte — det vill jag säga med adress till Per Westerberg — att det här skapas en onödig byråkrati. Jag tror inte det är praktiskt möjligt att bara ta ett antal utredningar som kommer med olika förslag och överlämna hela rasket till Sveriges exportråd och säga: Var så god, välj vad ni vill satsa på. Det är enligt min uppfattning rimligt att riksdagen har vissa övergripande och principiella synpunkter på den statliga exportfrämjande verksamhet som man satsar pengar på. Det är också rimligt, om man skall få några resultat, att riksdagen fattar beslut i frågor, därför att andra organ också är involverade och måste spela med i frågor där Exportrådet inte automatiskt har någon kommandorätt. Jag tänker på den ökade roll som vi vill att Sveriges Investeringsbank skall spela i dessa sammanhang. Moderaterna gör det nog litet lätt för sig när de förordar en ny teknik för hur riksdagen skall behandla budgetanslaget framöver. När det gäller det ökade generella stödet till exportfrämjande åtgärder för små och medelstora företag, kan det finnas anledning att säga några ord. Förslaget innebär att man går vidare på det ganska framgångsrika småföretagsprogram som Sveriges exportråd sedan flera år tillbaka har och förstärker detta genom bl.a. anslag till exportchef och hyra samt ytterligare resurser för den uppsökande verksamheten. Detta är viktiga insatser för att få ut flera mindre företag på exportmarknaden. Därmed gör man en initialsatsning som kommer att ha betydelse för exporten också i framtiden. Den andra delen i detta mera generella exportfrämjande stöd till småföretagen är satsningen på underleverantörernas export. Man kan konstatera att det finns en tendens att de svenska underleverantörerna blir för små om de enbart skall försörja den svenska marknaden med sina produkter. De måste gå samman i större system och söka sig ut på den internationella marknaden. Tendensen är klar och otvetydig, och därför är det viktigt att denna satsning nu kommer till stånd, med 3 milj.kr. under det första året. Jag är övertygad om att det kommer att satsas ytterligare pengar från statens sida längre fram. Jag vill också ta upp det som Per-Ola Eriksson nämnde i sitt inlägg om betydelsen av Exportrådets samordnande roll när det gäller statens exportfrämjande stöd till företagen. Det är viktigt att det finns en instans som kan ge riktlinjerna och som kan vara ett samlande organ, där staten och näringslivet kan mötas och diskutera dessa frågor. Därför är det naturligt att vi från näringsutskottets sida starkt har understrukit den samordnande roll som Sveriges exportråd har i dessa sammanhang. Vi noterar också att de regionala replipunkterna när det gäller exportfrämjandet, där man i första hand möter småföretagen, även fortsättningsvis bör vara de regionala utvecklingsfonderna. Vi understryker alltså att det måste finnas smidiga och informella samarbetsformer mellan Exportrådet och de regionala utvecklingsfonderna. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en intressant sak som kommit fram genom propositionen och som vi i näringsutskottet ställer oss bakom. Det gäller de första steg som vi tar — genom regeringens förslag och utskottets ställningstaganden — för att stötta riskfyllda marknadsinvesteringar och mera ambitiösa satsningar utomlands från de mindre företagens sida. De har många gånger tvekat därför att det har varit stora risker förknippade med sådana satsningar. Vi menar att det nu bör finnas möjligheter för de regionala utvecklingsfonderna att satsa hårdare på marknadsinvesteringar genom det utvecklingskapital som de redan har till sitt förfogande. Vi vill också att Investeringbanken satsar och är beredd att ta risker som på sikt kan ge stora exportinkomster. I enstaka fall kan också Sveriges exportråd gå in och göra riskåtaganden, dels i form av lån på mjuka villkor, dels i form av rent aktieägarkapital, i första hand i minoritetsposter. Däremot avvisar utskottet tanken på renodlade, statligt helägda handelshus. Låt mig även peka på ett nytt intressant område som mer och mer fokuseras, inte minst i regeringens proposition, och det gäller den målmedvetna satsning som nu görs inom regeringskansliet under utrikeshandelsministerns ledning för att främja exporten av tjänster. Vi har i betänkandet tagit upp möjligheterna till en utökad export från kommuners och landstings sida. Jag tror att det är en viktig framtida satsning som regeringen här föreslår. Tjänsteexporten är redan och kommer än mer i framtiden att bli en allt viktigare del av den svenska exporten. Det finns alltså en marknad också för offentliga tjänster och system vid sidan av de privata tjänsterna. Det är därför som det föreslås att Exportrådet nu skall få i uppdrag att tillsammans med Landstingsoch Kommunförbundet utveckla ett handlingsprogram på detta område och att stimulera kommunernas och landstingens samarbete med näringslivet, så att man kan gå ut på exportmarknaden och erbjuda hela system med produkter, ledning, drift och underhåll. Detta tror jag, och det tror också utskottet, är en viktig satsning där man nu tar de första stegen. Det är vår förhoppning att regeringen skall göra ytterligare satsningar på detta område. Till slut, herr talman, kan jag bara konstatera — och det har väl också framgått av de inlägg som gjorts från talarstolen i dag — att det föreligger ett stort mått av enighet i riksdagen när det gäller dessa ytterligare satsningar på exportfrämjande åtgärder som regeringen har föreslagit och som tas upp i näringsutskottets betänkande 40. Jag vill betona att oppositionspartierna har så till den grad funnit det hela väl avvägt att man i sina motioner inte har föreslagit vare sig anslagsökningar eller anslagsminskningar jämfört med regeringsförslaget. I övrigt, herr talman, vill jag beteckna oppositionens ändringsförslag, som nui korthet har redovisats från talarstolen, som mycket hovsamma. Jag anser det därför inte nödvändigt att mera i detalj gå in på reservationerna i detta inlägg utan vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.
Herr talman! Det kanske inte i alla delar är så stora skillnader i våra olika uppfattningar. Det framgår även när det gäller de allmänna riktlinjerna för frihandelspolitiken eller handelspolitiken — och jag tycker att det är positivt. Jag tycker att man kan se en linjeförändring i det socialdemokratiska agerandet på detta område. När det gäller Sveriges exportråd menar vi moderater att vi skall ange de allmänna riktlinjerna för hur Exportrådet skall agera, men inom de budgetramar som vi drar upp och fattar beslut om här i kammaren skall Exportrådet, precis som Lennart Pettersson säger, ha den samordnande rollen. Men vi vill inte låsa Exportrådet genom diverse pekpinnar. Vi tycker inte att det behövs någon detaljstyrning av detta slag. Vi anser att kompetensen på detta område finns inom Exportrådet.

Herr talman! Lennart Pettersson säger att socialdemokraterna tillmäter de mindre företagen stor betydelse. Dess värre finns det ett och annat som talar emot att det är så, om vi ser det rent generellt. Detta har framgått inte minst av den debatt vi har haft tidigare på förmiddagen, då vi har kunnat konstatera vilka stora kostnadsökningar som småföretagen har fått genom olika pålagor sedan hösten 1982. Om man försvårar för de mindre företagen rent allmänt genom ökade skatter är det klart att man även försvårar exportsatsningarna — det finns ett direkt samband. Annars har Lennart Pettersson naturligtvis helt rätt i att vi i stor utsträckning är överens om dessa satsningar. Det faktum att detta regeringsförslag har många förtjänster — och i stor utsträckning är en fortsättning på de insatser som påbörjades 1981-1982 — kan väl i och för sig inte vara något hinder för att ytterligare poängtera det vi anser kan bli bättre. I detta fall gäller det några konkreta åtgärder för småföretagens exportmöjligheter. Min erfarenhet från detta område säger mig att det krävs mycket stor lyhördhet från de exportfrämjande myndigheternas sida för att övervinna den tveksamhet som finns. Ute i våra mindre företag finns det en stor rädsla för det okända som det ofta innebär att gå ut på en exportmarknad, och man drar sig i det längsta för det. Det fordras en hel del finkänslighet från de inblandade tjänstemännens sida för att klara av kontakterna. När det gäller utbildningsfrågorna har vi fogat en reservation till betänkandet. Det finns ett avsnitt om detta i propositionen, men det är inte omfattande, och vi har i vår motion utvecklat något mer vad vi anser att man bör göra på detta område.

Herr talman! Först till Per Westerberg: Det gläder mig att höra att Per Westerberg är nöjd med den politik som socialdemokratin för när det gäller frihandelsfrågor och liknande. Men försöken att påvisa en skillnad mellan ett tidigare läge och nuläget faller platt till marken, när man med historieboken i hand kan konstatera att det är under socialdemokratins tid vid regeringsmakten som Sveriges deltagande i frihandeln har byggts upp. Det var socialdemokratin som spelade en ledande roll när det på sin tid gällde EFTA:s grundande. Det var den socialdemokratiska regeringen som drev frihandelsförhandlingarna med EG till ett mycket framgångsrikt slut. På punkt efter punkt har vi i alla lägen stått för frihandel. Sedan måste vi naturligtvis i speciella situationer också ta hänsyn till vissa andra intressen. Det har då gällt bl.a. beredskapssynpunkter och liknande som kommer in beträffande den omfattande tekoimporten. Sedan vänder jag mig till Christer Eirefelt, som kritiserar det förhållandet att vi har ett visst skydd kvar när det gäller tekoimporten. Jag kan inte se att det i praktiken — jag bortser alltså från vad som förs fram i tal — finns några större skillnader mellan partierna. Jag har inget minne av att folkpartiet under sin regeringstid tog några krafttag på det här området. Om det är något som hänt sedan folkpartiet försvann från regeringsställningen är det väl att tekoimporten ökat ytterligare. Den här kritiken kan alltså knappast vändas mot oss. När det sedan gäller talet om att man från Sveriges exportråds sida har anledning att vara speciellt lyhörd för småföretagens behov har folkpartiet skrivit en reservation. Det är ju att slå in öppna dörrar, för detta är just vad utrikeshandelsministern betonar i den proposition i ämnet som han signerat. Det är också någonting som utredningarna bakom propositionen har strukit under. Vi har också av den utvärdering som skett av Exportrådets verksamhet när det gäller småföretagen kunnat finna att man har varit ganska duktig på att successivt anpassa sin verksamhet efter småföretagens behov. På flera av de punkter där ni har skrivit reservationer tror jag att ni har gjort det bara för att det skulle vara några reservationer. Til syvende og sidst är det glädjande att vi är så överens om behovet av att satsa på småföretagen när det gäller deras möjligheter att komma in på exportmarknaden.
Herr talman! I regeringsställning har socialdemokraterna kämpat för frihandel. I opposition har detta inte alltid varit det främsta kännetecknet för dem på utrikeshandelsområdet. Mer udda saker, typ IDB, tekoimport och annat har då kommit att dominera politiken. Det är en återgång till vaktslåendet om frihandeln som jag noterar med tillfredsställelse. Sedan tycker Lennart Pettersson uppenbarligen att vi har en näraliggande, närmast identisk reservation jämfört med majoritetens förslag. Då kanske jag kan hoppas att Lennart Pettersson uppmanar sina sympatisörer att rösta På reservationen. Det tror jag skulle vara till gagn för svensk export och för Exportrådet, som vi har stor tilltro till.
Herr talman! Nu tycker jag Per Westerberg krånglar till det ytterligare i sin frihandelsdiskussion om vem som möjligen är mer eller mindre frihandelsvänlig. Han hänvisar till socialdemokratins inställning till IDB, Interamerikanska utvecklingsbanken, och den diskussion som fördes om huruvida Sverige skulle vara medlem eller inte. Om Per Westerberg erinrar sig fakta i målet, inser han att IDB inte har något med frihandel att göra. Vad det var fråga om vid ett medlemskap i IDB var just att som medlem få speciella förmåner som man inte fick om man inte var medlem. Ur frihandelssynpunkt är det förhållandet att beklaga, att man måste gå in i olika slag av banker för att kunna åtnjuta de förmåner som borde vara naturliga om frihandeln gällde generellt sett. Man kan diskutera IDB ur många olika synpunkter, och det har vi förvisso gjort i den här kammaren. Men den argumentation som Per Westerberg för tror jag inte att jag hört tidigare.